Herr talman! Herr Lövenborg sade att jag anförde siffror som inte skulle göra någon människa glad. Också jag träffar ganska ofta hyresgäster — jag skall på torsdag bl.a. ta emot några hyresgäster från Luleå — och jag vet att människor ofta blir litet gladare när man redovisar sådana här siffror. Det seglar nämligen i debatten omkring ganska mycket uppgifter som inte har verklighetsunderlag.

Vad är det mest angeläget att satsa på med skatterna? Är det att sänka hyror, att se till att daghemsplanen verkligen följs upp, att garantera åldringarnas sjukvårdsplatser osv.? Det är den debatten man skall föra. Så till herr Claeson. Vi är totalt överens om att en sådan situation som förelåg under 1960-talet skall undvikas, med de enorma sociala problem som följde av bostadsbristen, bl.a. att människor inte kunde bilda familj och att familjerna var trångbodda. Låt mig dock erinra om den ansvarsfördelning mellan stat och kommun som finns i bostadspolitiken. Staten ställer upp ramar för hur mycket som får byggas och ställer även upp med lån medan kommunerna har ansvaret för genomförandet, dvs. vad som skall byggas samt när och hur det skall ske. När det gäller den del som staten svarar för finns det i dag inga restriktioner för en ökning av bostadsbyggandet i förhållande till dagens igångsättning. Vi har dessutom i stort sett anpassat de statliga lånen och lånetaket till den kostnadsutveckling som har ägt rum. Jag förstår också att människor som får sin hyra höjd upplever höjningarna som ganska stora. Hyror höjs i regel en gång per år och det blir därför ett större belopp. Det framgår dessutom mycket klart av de avier som de får hur stor höjningen och förändringen är. Därför är det naturligt att det i ett hyreshöjningssammanhang blossar upp en diskussion om frågorna: Är detta vettigt? Är det riktigt? Vart går pengarna? Jag tycker det är viktigt att hyresgästerna, när de får den förhandlingsrätt som det är avsikten att lägga fram förslag om, har möjlighet att själva gå in och bilda sig en uppfattning om vad höjningar beror på och vart pengarna går. Det kommer också att bidra till en bättre förståelse för bostadspolitiken i stort.

Herr talman! Fru Friggebo talar om prioriteringar, och det är naturligtvis förnuftigt. Man måste prioritera ett samhälles resurser. Men jag vill nog inte gå in för den prioritering som statsrådet syftar på, nämligen om man skall bygga mindre eller satsa mindre på barntillsynen eller åldringsvården för att kunna satsa mer på bostadsbyggande och få ned hyrorna. Jag skulle kunna tänka mig att göra en annan prioritering. Nu skall den borgerliga regeringen snart pressa fram ett beslut om att anslå närmare 60 miljarder kronor under en femårsperiod till militära ändamål. Jag tycker det är en dålig prioritering av samhällets resurser. Där skulle man kunna ta åtskilligt, bl.a. för att använda till åtgärder för att sänka hyrorna. Kostnaden för exempelvis ett Viggenplan räcker till att bygga ungefär 40 barnstugor, har man räknat ut. Jag sade att fru Friggebos sifferexercis inte gör några hyresgäster glada. Det tror jag att jag kan hålla fast vid. Om några dagar får regeringen besök av en delegation från Luleå. Jag vill nog gratulera fru Friggebo, om ni kan göra den delegationen särskilt glad genom att återupprepa alla de siffror som vi här har fått till livs. Det är folk från en växande opposition som anser att nu måste man göra något mot de ständiga hyreshöjningarna. Blir det besked delegationen får lika magert som det vi fått i dag är jag alldeles säker på att vreden inte kommer att dämpas utan ökas bland hyresgästerna. På sikt tror jag också att det är nyttigt och nödvändigt. Det är den utomparlamentariska kampen som nu måste förstärkas och reaktionen bli så mäktig att det kan tvingas fram åtgärder mot spekulation och rofferi. Jag tycker att fru Friggebos svar i dag visar att det inte finns någon annan väg att gå än att förstärka opinionsrörelsen.
Herr talman! Jag skall ta upp två av de argument som fru Friggebo har anfört. Fru Friggebo sade dels att hyresstoppet inte skulle vara någon bra metod för att hålla tillbaka hyreshöjningarna, dels att effekterna av bostadsbidragen skulle vara så gynnsamma.

Det är också därför som jag har velat föra fram kravet om en höjning av bostadsbidragen. Kravet på hyresstopp ser vi som ett led i kampen för en ny bostadspolitik. Vi ser det alltså som en temporär åtgärd och som ett medel att åstadkomma något annat och något bättre. Vi menar att kommunerna inte kan ta på sig kostnaderna för hyresstoppet — apropå den fördelning som fru Friggebo här sist talade om. Det kan de inte göra bl.a. därför att kommunalskatten är så mycket mer orättvis än den statliga skatten. Staten kan däremot ta på sig sådana här kostnader, bara skattebördan läggs på dem som har råd, dvs. att skatten tas ut på de stora förmögenheterna, arven, vinsterna OSV. Men hyresstoppet innebär, som jag sagt, bara en tillfällig lösning. Fortsättningen måste bli en hyrespolitik som en gång för alla gör upp med vinstintresset i boendet och sänker bostadskostnaderna. Jag tror, herr talman, att när fastighetsägarintresset kommer till tals som det gjort för någon vecka sedan genom ordföranden för de organiserade fastighetsägarna i vårt land, då är det dags att reagera och att bestämt säga ifrån. Denne ordförande sade nämligen ungefär: Släpp hyrorna fria så löser vi problemen på bostadsmarknaden. Han avvisade varje tanke på att genomföra en rätt för bostadsförmedlingarna att föreslå hyresgäster och skyldighet för privata hyresvärdar att acceptera sådana. Han värjde sig också mot varje förslag om att privata hyresvärdar skulle vara skyldiga att till bostadsförmedlingen anmäla lediga lägenheter. Han tycker inte heller att det är något fel om den boendesegregation, den åtskillnad som vi har i boendet, ökar som en följd av fria, rekordhöga hyror. Och han vill också placera störande hyresgäster, som han uttrycker det, i särskilda fastigheter tillsammans med socialvårdare. Detta är, herr talman, uttryck för en metod för lösningar som absolut inte kan accepteras. Man måste gå precis den motsatta vägen, att på alla områden då det gäller bostadsmarknaden motverka all spekulation, allt vinstintresse. Det är den enda framkomliga vägen på sikt för att klara bostadsförsörjningen på ett hyggligt sätt för det svenska folket.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt av vilken anledning herr Claeson drog fram den här tidningsrubriken just nu. Mitt svar lär inte ha haft någonting av den anda som fanns där, men blir herr Claeson nöjd skall jag gärna servera det svaret att jag tar avstånd ifrån det uttryck som kom från det hållet.
Herr talman! Jag noterar det avståndstagandet från statsrådet Friggebos sida. Jag hade inte räknat med att hon skulle instämma i uttalandet. Men det vore väldigt glädjande om ett sådant avståndstagande också följdes upp i praktiken med konkreta åtgärder i syfte att komma till rätta med alla de avarter som finns på bostadsmarknaden.

Herr talman! Fru Ludvigsson har frågat mig av vilken anledning regeringen har beslutat att skjuta frågan om den statliga personalutbildningens fortsatta inriktning och organisation på framtiden trots tidigare besked om att proposition skulle avlämnas till riksdagen den 31 mars 1977. I årets budgetproposition anmälde jag att ett delbetänkande från utredningen om den statliga personalutbildningens fortsatta inriktning och organisation var under remissbehandling och att en särskild proposition i ämnet skulle komma att föreläggas riksdagen under det pågående riksmötet. Delbetänkandet omfattar bl.a. förslag om grundläggande principer för den statliga personalutbildningens fortsatta inriktning, finansiering och organisation. Av avgörande betydelse för min bedömning att proposition skulle kunna föreläggas riksdagen redan under våren — trots att remisstiden inte gick ut förrän den 21 februari — var att utredningens experter, vilka företräder de statsanställdas huvudorganisationer, ställt sig bakom utredningens förslag i dessa frågor. Beredningen av remissvaren visade emellertid att bl.a. de centrala personalorganisationerna inte delade utredningens uppfattning i viktiga organisationsfrågor.

innebär självfallet inte att beredningen av frågor som rör den framtida statliga personalutbildningen avstannat. Regeringen kommer så snart det Om den statliga är möjligt att för riksdagen redovisa vissa förslag om fortsatt inriktning, personalutbildningfinansiering och organisation. Dessförinnan kommer förhandlingar i med = en bestämmandelagens mening att ha förts om förslagen i statens förhandlingsråd. Frågan om när regeringen för sin del är beredd att ta ställning i dessa frågor kommer emellertid att kunna påverkas dels av arbetet inom en av regeringen nyligen tillsatt utredning om vissa organisatoriska frågor med anledning av olika reformer inom arbetsrättens område, dels av det förhållandet att de statsanställdas huvudorganisationer i sitt gemensamma underlag för förhandlingar om medbestämmandeavtal tagit upp personalutbildningsfrågorna särskilt.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga. Förutom en önskan att få klarhet i varför inte propositionen om den statliga personalutbildningen har kommit som vi beräknat ligger bakom frågan också en avsikt att markera angelägenheten av att förändrade och förbättrade förhållanden på det här området inte onödigtvis fördröjs. Svaret ger en förklaring till att propositionen inte kommit, men det antyder knappast någonting om när den är att vänta. Personalutbildningens betydelse behöver inte mycket ordas om. Att en väl fungerande personalutbildning medverkar till att höja den enskildes arbetstillfredsställelse och stimulera den personliga utvecklingen är vi alla överens om numera. Självfallet följer också i det här fallet en förbättrad effektivitet i den statliga verksamheten. För de anställda med de lägre lönerna är naturligtvis vidareutbildning av särskilt intresse. Eftersom vi även inom den statliga sektorn har den situationen att kvinnorna i stor utsträckning återfinns bland de lägst betalda är frågan om rätt till utbildning också i hög grad en fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. De förslag på personalutbildningens område som utredningen angående kvinnornas situation i den statliga förvaltningen lade fram i betänkandet Kvinnor i statlig tjänst hade ett mycket nära samband med de frågor som personalutbildningsutredningen haft att se över. Våren 1976 behandlade riksdagen den socialdemokratiska regeringens förslag angående kvinnornas situation i statsförvaltningen. Samtliga borgerliga partier ställde sig i princip bakom förslaget, och följaktligen hade man heller ingenting att invända emot den uppläggning som innebar att vissa av de frågor som utredningen aktualiserat fick tas upp till behandling i anslutning till den fortsatta beredningen av frågan om statlig personalutbildning. 31 Med den uppläggning som riksdagen då godtog blir således möjligheterna att stärka kvinnornas ställning i statlig tjänst i betydande utsträckning direkt kopplade till kravet på en snar behandling av frågan om den statliga personalutbildningen. Budgetministern anför i sitt svar att de centrala personalorganisationerna inte delar utredningens uppfattning i viktiga organisationsfrågor, och därmed skulle förutsättningar för propositionen bortfalla. I personalorganisationernas yttranden över utredningens betänkande kan dock utläsas att man är angelägen om att utredningens intentioner fullföljs. Statsanställdas förbund säger bl.a. att utredningens konstaterande att den statliga personalutbildningen hittills främst kommit de redan välutbildade till del motiverar att utbildningen för de sämre ställda grupperna förstärks både kvalitativt och kvantitativt. Låt mig till sist, herr talman, bara poängtera vikten och nödvändigheten av att en reformering av den statliga personalutbildningen, som jag sade tidigare, icke onödigtvis fördröjs.
Herr talman! Låt mig än en gång betona att jag anser det angeläget att vi så snart som möjligt kan få en mera långsiktig lösning av dessa viktiga frågor. Vi arbetar alltså vidare med sikte på att lägga fram ett förslag så snart det går. Men när remissinstanserna önskar att det innan regeringen tar ställning skall göras en fortsatt utredning i en fråga som är avgörande för hela detta problem, då är det naturligt att regeringen tar stark hänsyn till detta önskemål. Vi har också fortsatt att bereda ärendet, och det beredningsarbetet sker självfallet i nära kontakt med personalorganisationerna.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat arbetsmarknadsministern vilka initiativ han är beredd att vidta för att den statliga upphandlingen på t.ex. vägsidan skall ske med beaktande av lokala sysselsättningsbehov och ledig kapacitet inom det lokala näringslivet. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. En grundläggande princip för de statliga myndigheternas upphandling är att denna skall bedrivas affärsmässigt. I vissa fall finns det emellertid skäl att lägga vidare bedömningar på ett upphandlingsärende än vad en princip om strikt affärsmässighet innebär. Sysselsättningspolitiska hänsyn kan utgöra en grund för en sådan vidare bedömning av en upphandlingsfråga. Beslut i sådana upphandlingsärenden ankommer på regeringen. Upphandlingen används vidare som ett medel i sysselsättningspolitiken, bl.a. genom s.k. rådrumsbeställningar hos företag som har varslat om friställning av anställda. Avstegen från principen om affärsmässighet är sålunda få och entydigt definierade. Det viktigaste skälet härtill är att principen om affärsmässighet har ansetts vara till gagn för staten och har medverkat till en fördelaktig och effektiv upphandling. Den har även ansetts allmänt sett vara mest gynnsam ur samhällsekonomisk synpunkt. Härutöver gäller dels att avsteg kan leda till konflikt med Sveriges internationella åtaganden, dels att varje avsteg leder till tolkningsoch avgränsningsproblem. Även för beredskapsarbeten bör principen om affärsmässighet i upphandlingen gälla. Det är emellertid naturligt att arbetsmarknadsstyrelsen inom ramen för principen om affärsmässighet utnyttjar medlen på bästa möjliga sätt med hänsyn till sysselsättning, näringsliv och önskemålet om snabb effekt av de insatta medlen. Enligt nu gällande ordning ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att vidta eller lämna regeringen förslag till vilka åtgärder som skall vidtas då ett företag får problem. Enligt min uppfattning kan endast i undantagsfall, och då som en temporär åtgärd i syfte att vinna rådrum, statlig upphandling hos ett företag användas trots att priset på produkterna inte är konkurrenskraftigt. Med anledning av att länsstyrelsen i Värmlands län har gjort framställning till regeringen i principfrågan, grundad på det konkreta fall som herr Jonasson syftar på i sin interpellation, är jag inte nu beredd att göra något uttalande i frågan om ändring av upphandlingskungörelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mundebo för svaret. Det har tjatats från den här talarstolen om att statsråden inte svarar i tid på frågor och interpellationer. I den mån denna interpellation från min sida har försämrat den tidsstatistiken, så är det i varje fall inte statsrådets fel. Jag har fått löfte om svar tidigare men inte haft möjlighet att ta emot detsamma. Som jag har framhållit i interpellationen är möjligheterna till arbete inte de bästa i Värmland. Speciellt gäller det norra, östra och västra delarna av länet. Den nya regeringen har rent allmänt gjort mycket för att hålla sysselsättningen här i landet uppe, och detta i ett bekymmersamt läge. Det bör den ha en eloge för. Den som påstår något annat är inte rättvis. För Värmlands vidkommande har också flera åtgärder vidtagits, och det är vi tacksamma för. Men än återstår mycket att göra. Genom AMS har vi bl.a. i norra Värmland fått anslag till beredskapsarbeten för vägbyggen. Avsikten med dessa är att ge arbete åt ortens folk. På grund av upphandlingsförordningen har detta dock ej givit det resultat för ortens folk som varit önskvärt och kanske tänkt. Stora maskiner med förare har hyrts in från helt andra orter. Ortens företagare med något mindre maskiner har hamnat utanför och fått säga upp sina anställda. Jag förstår att företagsekonomiska synpunkter måste anläggas på arbetena. Man vill ha största möjliga effekt av pengarna, och det är inget fel. Men vissa avvikelser bör kunna göras, speciellt om kostnadsskillnaderna är relativt små. De på orten befintliga maskinerna borde kunna utnyttjas. Det måste vara fel att låta dem stå stilla. I glesbygderna betyder det mycket att de finns. Vid översvämningskatastrofer, starka snöfall o. d., är det helt enkelt en säkerhetsfråga för ortens människor att de finns. Skall denna beredskap kunna hållas måste också företagarna få arbete för och förräntning 2v maskinerna, och på den punkten har det varit besvärligt en tid. Enligt min mening är säkerheten när det gäller arbete och utkomst viktig även för denna värdefulla grupp av människor. Den består i många fall av enbilsägare och enmaskinsägare. Jag vill beteckna budgetministerns svar som mycket positivt. Han visar på möjligheten att frångå principen om affärsmässighet när skäl finns. Enligt min uppfattning föreligger det skäl i detta fall. Budgetministern framhåller att regeringen skall fatta beslut i denna fråga. Det är värdefulla besked och upplysningar som budgetministern här lämnar. Jag har i länsstyrelsen i Värmland medverkat till en framställning i den aktuella frågan, och jag hoppas att svaret blir positivt. Vad man kan beklaga är att framställningen inte kunnat göras i så god tid att man hinner vidta åtgärder innan det kanske är för sent. Man måste med andra ord handla snabbt. Därför vill jag gärna fråga budgetministern om det finns möjligheter att införa en snabbare handläggning av framställningar om avvikelser från reglerna för upphandling. Till dess får vi väl avvakta och hoppas på en välvillig behandling av vår framställning.
Herr talman! Jag är väl medveten om vikten av snabba beslut i frågor av detta slag.

retroaktivt sjukpen Herr talman! Jag tackar för det tillägg som budgetministern gjorde. = ningtillägg Jag förstår fuller väl att det är fråga om svåra avvägningar och att det tar tid att göra prövningarna. Det är just detta som är den besvärande faktorn när man i praktiken skall försöka lösa frågorna. Beskedet att ett arbete får sättas i gång lämnas i många fall med mycket kort varsel. De som har med maskiner och annat att skaffa måste veta litet mera, och då uppstår risken att arbetets igångsättning fördröjs. Jag hoppas därför att det skall bli möjligt att finna någon väg för att lösa den speciella frågan, för det är just den som är svår att klara i praktiken. Av svaret framgår emellertid att budgetministern är positivt inställd, och det är huvudsaken — då skall vi kanske kunna klara frågorna bättre i framtiden.

Herr talman! Fru Håvik har frågat mig om jag avser att lägga fram propositionen som innebär sjukpenningtillägg med retroaktiv verkan och om förslaget kommer att gälla den nu pågående avtalsrörelsen. I ett svar i samma ämne till fru Skantz den 28 april i år uppgav jag att riksförsäkringsverket i februari i år har lagt fram förslag om att löntagarna vid retroaktiva lönehöjningar genom kollektivavtal skall få rätt till ett särskilt tillägg till sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning till värnpliktiga m.fl. som har uppburits under retroaktivperioden. Verkets förslag innebar att de nya bestämmelserna skulle gälla retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 1977. Remissbehandlingen, som avslutades den 24 mars i år, visade att en viss överarbetning av förslaget behövde göras och att det därför inte var möjligt att lägga fram en proposition till riksdagen i sådan tid att nya regler skulle kunna göras tillämpliga från den 1 januari 1977. Jag vill erinra om att proposition som avses bli behandlad av riksdagen under våren normalt skall läggas fram senast under mars månad. Härtill kommer behovet av rimlig förberedelsetid från det riksdagen fattat beslut i frågan och till dess de nya bestämmelserna skall tillämpas. Av vad jag här anfört framgår att det inte varit tidsmässigt möjligt att på grundval av riksförsäkringsverkets förslag. genomföra nya regler 35 som skulle kunna gälla lönehöjningar till följd av den nu pågående avtalsrörelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, men jag är besviken över att socialministern inte har tänkt om sedan svar lämnades till fru Skantz den 28 april i år. Besvikelsen över det svaret resulterade i min interpellation. Jag hade hoppats att statsrådet skulle ha övervägt följande angelägna frågor: prisökningar, devalvering, momshöjning och hävande av prisstoppet, vilket allt drabbar barnfamiljer och låginkomsttagare hårdare än andra grupper. Här behövs insatser för att i någon mån förbättra deras situation. Men svaret är fortfarande negativt, och motivet härför är fortfarande oklart. I svaret den 28 april angavs att det var tidsbrist, att de administrativa konsekvenserna behövde övervägas samt att i den fortsatta beredningen samhällsekonomiska hänsyn kommer att spela in. I det svar som lämnas i dag talas inte om vare sig administrativa konsekvenser eller samhällsekonomiska överväganden. Nu är tydligen tidsskäl det avgörande hindret för att en proposition skall kunna läggas fram. Det har inte varit tidsmässigt möjligt att på grundval av riksförsäkringsverkets förslag genomföra nya regler som skulle kunna gälla löneförhöjningar till följd av den pågående avtalsrörelsen, säger herr Gustavsson i svaret. Detta måste innebära att svårigheterna överdrevs den 28 april, eftersom det nu endast behövs en viss överarbetning av riksförsäkringsverkets förslag. Följande gäller i dag. För sammanlagt 1,25 miljoner arbetstagare utgör frågan om retroaktiv kompensation för sjukperioder under långdragna förhandlingar inte något problem, eftersom de har avtalsenlig rätt till sjuklön. Ungefär dubbelt så många arbetstagare, ca 2,5 miljoner, saknar denna rätt till korrekt ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom, föräldraledighet, ledighet i samband med barns födelse, ledighet vid vård av sjukt barn m.m. De riskerar dessutom att i sinom tid få för låg ATP. Detta är orättvist och drabbar slumpmässigt. Den nya inkomsten kan inte anmälas till försäkringskassan förrän avtalsförhandlingarna är avslutade och den enskilde känner till hur stor den framtida årsinkomsten kommer att bli. Eftersom många försäkrade utan egen förskyllan kan gå miste om avsevärda belopp måste en ändring av nuvarande bestämmelser ske. Frågan har uppmärksammats i olika sammanhang, bl.a. i riksdagsmotioner, och vid behandlingen av dessa motioner har hänvisats till att en översyn pågått inom riksförsäkringsverket. Krav på retroaktiv ersättning har framställts från fackligt håll. Till LO-kongressen 1976 hade inlämnats ett stort antal motioner i vilka man krävde en ändring. I utlåtandet över motionerna angavs att frågan var under utredning inom riksförsäkringsverket men att man förutsatte att rätt till ersättning för - Nr 136 det faktiska inkomstbortfallet skulle omfatta 1977 års avtalsrörelse. Till Handelsanställdas förbund ingavs flera motioner i samma angelägna fråga. Socialdepartementet översände den 20 augusti 1976 dessa motioner till riksförsäkringsverket för beaktande. Även Landstingsför — Om rätt till bundet har med skrivelse den 8 januari 1976 överlämnat en motion och = retroaktivt sjukpenyttranden från Värmlands läns landsting. Frågan om rätt till retroaktiv — ningtillägg sjukpenning är således uppmärksammad från flera håll. Riksförsäkringsverket har den 7 februari i år överlämnat sitt förslag till socialdepartementet, vilket innebär att löntagare vid retroaktiva lönehöjningar genom kollektivavtal skall få rätt till ett särskilt tillägg till sjukpenning, föräldrapenning och militärdagpenning som uppburits under retroaktivtiden. Förslaget gick ut på att de nya bestämmelserna skulle gälla fr.o.m. den 1 januari 1977. Förslaget sändes ut på remiss den 9 februari, och remisstiden gick ut den 10 mars. Vilka remissinstanser har inkommit med svar först den 24 mars? Av svaret framgår att sent inkomna remissvar tydligen har fått en avgörande inverkan på herr Gustavssons ställningstagande. LO sände in sitt remissvar den 7 mars och Försäkringsanställdas förbund sände ett svar den 4 mars. LO känner väl till problemen för de grupper som berörs och Försäkringsanställdas förbund, som organiserar de anställda på försäkringskassorna, kan inte frånkännas administrativ kännedom. Svenska arbetsgivareföreningens representant i riksförsäkringsverkets styrelse är ensam om att reservera sig mot förslaget. Tyvärr verkar det som om statsrådet har varit mer lyhörd för Svenska arbetsgivareföreningens synpunkter i denna för så många löntagare viktiga fråga än för riksförsäkringsverkets majoritetsförslag och LO:s remissvar. Jag anser att statsrådet gör sig skyldig till en allvarlig politisk felbedömning om så är fallet. Nog borde det ligga i linje med socialt ansvar att inta en positiv inställning till riksförsäkringsverkets förslag, speciellt med tanke på att löntagarna i dag inte frågar om, utan snarare hur stor teallöneminskningen för 1977 kommer att bli. Som riksdagsman talade statsrådet ofta om behovet av ekonomiska förbättringar för enskild person. Av bara farten fortsatte herr Gustavsson i regeringsställning på den inslagna vägen. Det blev inte speciellt lyckat, vilket ett enhälligt socialförsäkringsutskott gav uttryck för. Nu finns det möjligheter att göra en värdefull insats för en stor grupp människor som inte har rätt till retroaktiv sjukpenning. Att statsrådet inte är ffrämmande för retroaktiv ersättning visar den av statsrådet undertecknade propositionen 1976/77:71. Finns den sociala, moraliska och politiska viljan - varför då tveka? Även delpensionen blir på grund av nuvarande bestämmelser lägre än vad den skulle ha blivit om den nya lönen varit känd när pensionen beviljades. Denna fråga bör emellertid kunna lösas genom föreskrifter från riksförsäkringsverket utan att lagförslag om retroaktivt sjukpenningtillägg behöver avvaktas. Jag vill därför fråga: Är statsrådet beredd att 37 medverka till att försäkringskassorna medges rätt att ompröva delpensionsbeslut på grund av retroaktiv löneförhöjning? Detta bör givetvis gälla från den tidpunkt lagen om delpensionering trädde i kraft för att undanröja långtgående ekonomiska konsekvenser för de berörda. Att frågan om retroaktivt sjukpenningtillägg måste lösas inom socialförsäkringens lag tror jag att statsrådet är enig med mig om. Avtalsvägen anser jag för dagen vara helt utesluten, inte minst mot bakgrund av att Svenska arbetsgivareföreningen under årets avtalsrörelse har varit ute efter att försämra sociala förmåner som löntagarna i lag är tillförsäkrade. Jag hoppas fortfarande att propositionen i höst i denna angelägna fråga skall gälla årets avtalsrörelse. Huvudfrågan är att retroaktiviteten gäller år 1977, och det är mot bakgrund av den snabba prisutvecklingen under år 1977 en angelägen fråga för de människor som enbart har ersättning från försäkringskassan att leva på. Svik inte löntagarna, herr Gustavsson! En ökande opinion inom den fackliga rörelsen har berättigade förväntningar.

Herr talman! Det var en kraftig salva som fru Håvik levererade mot den tidigare regeringen och därmed även mot sig själv!

Fru Håvik tillhör ju verkets styrelse. Problemet i samband med retroaktiva lönehöjningar är heller inte något nytt, utan det har funnits i många år, eller hur? Frågan har varit aktuell också under den tidigare regeringen vid olika tillfällen här i riksdagen. Därvid har framhållits de stora problem som sammanhänger med en retroaktiv justering av sjukpenningbeloppen. Dessa problem har ju inte försvunnit bara för att vi har bytt regering, utan de finns kvar. Fru Håvik frågade vidare vilket remissorgan det var som kom in så sent. Jo, ett av de allra viktigaste, nämligen Försäkringskasseförbundet. Den 24 mars registrerades detta förbunds yttrande, och det är ett av de yttranden som vi har anledning att tillmäta mycket stor betydelse. Mot den bakgrunden var det inte relevant att som fru Håvik gjorde stå upp här i talarstolen och uttala sin väldiga besvikelse över detta och ta upp frågan om prisstegringar, devalvering och mycket annat. När riksförsäkringsverkets förslag i februari månad kom in till socialdepartementet sände vi detta förslag på remiss. Remisstiden sattes till den kortaste möjliga, och den blev kanske i kortaste laget, men vi ansåg att det var viktigt att vi fick fram yttrandena mycket snabbt. Remissbehandlingen liksom vår egen granskning visade emellertid att förslaget inte var så genomarbetat att det kunde läggas som direkt grund för en proposition till riksdagen. Som jag sagt i mitt svar avslutades remiss av propositioner som avses bli behandlade under våren. Jag tycker därför Måndagen den att det är anmärkningsvärt att fru Håvik uttalar sig så kraftigt mot detta, 23 maj 1977 särskilt mot bakgrund av att hon i egenskap av styrelsemedlem i riks försäkringsverket själv är involverad i handläggningen. Om rätt till Som fru Håvik känner till och som även framgick av det svar jag = retroaktivt sjukpen uppgifter minst 330 årsanställda för att genomföra ett system med re troaktiv sjukpenning. Systemet skulle dessutom genomföras under en mycket kort tid, och skulle man klara av detta inom den tid som var önskvärd måste antalet årsanställda femdubblas. Detta skulle innebära en administrativ kostnad på 20 milj.kr. Försäkringskasseförbundet har också påpekat att man, om det över huvud taget skall vara möjligt att klara av detta, måste ta hänsyn till de administrativa frågorna i sam manhanget. Fru Håvik borde studera Försäkringskasseförbundets utlå tande, så kanske begreppen klarnar litet och det blir anledning att tona ner kritiken.

Herr talman! Jo då, jag har tagit del av Försäkringskasseförbundets yttrande i denna fråga liksom jag har tagit del av förbundets yttranden i flera frågor när reformer genomförts. Det är inte bara förbundets rättighet utan också dess skyldighet att peka på de eventuella svårigheter som kan uppstå i samband med en reforms genomförande. Det är alltså inte första gången förbundet gör så. Men trots detta har ansvariga statsråd vågat ta ställning och pekat på att man bedömer det så angeläget att genomföra reformer att man får ta de administrativa svårigheterna. Problemen måste lösas. Försäkringskasseförbundets yttrande är inte unikt. Jag hade inte väntat mig annat än att herr Gustavsson liksom de flesta statsråd frågar varför inte den föregående regeringen har genomfört frågorna. Herr Gustavsson vet mycket väl att frågan blev aktuell först när kompensationsnivån steg till 90 26 av inkomstförlusten. Allteftersom sjukpenningen kom att ligga närmare inkomsten, blev bristerna i reglerna mer uppenbara än de var tidigare. Vi fick en beskattad sjukpenning och en ATP-grundande sjukpenning. Därigenom har detta ärende aktualiserats i allra högsta grad. I augusti 1975 fick riksförsäkringsverket med anledning av riksdagsmotioner i uppdrag att utreda denna fråga. Förlusten för den enskilde kanske kan vara angelägen att ta upp i sammanhanget. Den kommer så ofta bort. Den kan uppgå till ganska väsentliga belopp, speciellt vid en längre tids sjukdom eller föräldraledighet. Vid 7 26 lönepåslag i ett inkomstläge av 45 000 kr. per år förlorar den enskilde 8 kr. per dag, vilket innebär 240 kr. i månaden. Under en lång avtalsrörelse blir det mycket pengar. Kanske herr Gustavsson inte tycker det. Men den enskilde behöver säkerligen dessa pengar, inte minst i år. något sjukfall. Det överväldigande antalet sjukfall utgjordes av korta fall. 4,4 miljoner sjukfall, eller 69 96, avslutade under 1974 översteg inte sju dagar, och 1,2 miljoner sjukfall varade längre än 15 dagar. Under första halvåret 1976 utbetalades ersättning från föräldraförsäkringen för totalt 10,1 miljoner dagar. De flesta försäkrade, eller 70 96, hade en nivå på sin föräldrapenning som översteg garantinivån på 25 kr. om dagen, vilket visar att det gäller förvärvsarbetande föräldrar. Under samma halvår utbetalades sjukpenning för vård av sjukt barn för något över 600 000 dagar. Behovet är således uppenbart. Begränsningsregler har diskuterats. Men den underkompensation som inträffar under en förhandlingsperiod beror på förhållanden över vilka den försäkrade inte kan råda. Jag tycker också att det förtjänar påpekas att det är normalt att administrationskostnaden i förhållande till utgivna belopp varierar i hög grad. Jag skall med några ord beröra kostnaderna för reformen. Den allmänna försäkringens kostnader skulle sammanlagt öka med omkring 275 milj.kr. för utbetalning efter en längre avtalsrörelse. Men riksförsäkringsverket påpekar att om avtal träffas före avtalsperioden uppstår ändå dessa kostnader i form av en högre sjukpenning. Det rör sig alltså inte om några merkostnader utan om en fördröjd utbetalning. Jag väntar fortfarande att man skall kunna framlägga en proposition, den proposition som eventuellt var aviserad till vårriksdagen. En retroaktiv lagstiftning — ni har sommaren på er att arbeta igenom förslaget — bör väl inte herr Gustavsson hesitera inför.
Herr talman! Fru Håviks sätt att argumentera framgår av följande Den 20 augusti förra året överlämnades frågan till riksförsäkringsverket, där fru Håvik själv sitter i styrelsen. Den 24 mars i år hade vi fått in remissvaren. Fru Håvik kräver att vi skulle på en vecka lägga fram en proposition. Jag har full förståelse för de förluster och problem som uppstår för den enskilde när det är fråga om längre sjukfrånvaro och likaså att föräldraförsäkringen påverkas. Men fru Håvik går helt förbi de administrativa frågorna. De anställdas fackliga organisation har påtalat svårigheterna, och fru Håvik har inte velat ge besked om hur man skulle kunna disponera ungefär 1 500 tjänster för att klara de administrativa uppgifterna. Slutligen vill jag säga att vi vet ännu inte huruvida en retroaktivitet har någon inverkan. Det får vi se när avtalsrörelsen är klar.
Herr talman! Om herr Gustavsson tar tid på sig och lägger fram en proposition i höst, vad är det som hindrar att förslaget gäller årets avtalsrörelse? Om avtalsrörelsen skulle utfalla så att den inte får någon inverkan, dvs. att det blir ytterligare försämringar för de anställda här i landet, då behöver ju herr Gustavsson inte hesitera för kostnaderna. Någon merkostnad blir det i realiteten inte. Jag tycker att det är beklagligt att herr Gustavsson hänger upp sig enbart på administrativa svårigheter. Jag är övertygad om att om löntagarna fick besked om att de får rätt till retroaktivt sjukpenningtillägg så vore det inga svårigheter att dra ut på utbetalningen under en längre tid. De skulle acceptera detta. Därför tycker jag det är fel att vara så låst vid det förslag som ligger på bordet. Det går väl att variera. Man kan ta längre tid på sig. Pengarna kan utbetalas under året eller vid en senare tidpunkt. Jag hoppas att man ett kommande år skall ha nytta av den tekniska utrustningen i Sundsvall. Jag är ytterst besviken över att socialministern, som i denna kammare så varmt har pläderat för enskilda människors behov, nu varken i talarstolen eller i proposition kan förstå att 2,5 miljoner anställda har rätt att kräva samma förmåner som 1,25 miljoner anställda redan i dag har genom avtal. Det är ju detta frågan gäller. Låt oss då inte krångla in oss i något administrativt resonemang, för det är ju enbart en undanflykt. Anser man att retroaktivt tillägg är en social rättighet, då löser man de administrativa problemen.
Herr talman! Det tar minst ett år innan man kan använda datacentralen i Sundsvall. Det arbete vi nu diskuterar måste utföras manuellt, och det bör fru Håvik veta. Jag förstår mycket väl problematiken, men försök inte springa ifrån fakta och verklighet här, fru Håvik, genom att göra detta till en stor fråga nu. Problemet är ändå inte nytt. Här gäller det att få ett system som kan fungera och inte skapa kaos i administrationen. Detta känner fru Håvik väl till, men hon försöker ändå göra en mycket stor politisk grej av den här frågan.
Herr talman! Anser således statsrådet att det är alldeles omöjligt att få tiden att räcka till för att lägga fram en proposition i höst, som kan gälla årets avtalsrörelse? Hur lång tid behövs det egentligen, innan man kan få fram en proposition? Jag försöker inte springa ifrån problemen. Lång tjänst på försäkringskassa, ledamotskap i socialförsäkringsutskottet och i riksförsäkringsverkets styrelse, tidigare även fackligt aktiv i Försäkringsanställdas förbund —- allt detta gör att jag känner problematiken. Jag vet också att det tar ett år innan man kan använda sig av datacentralen i Sundsvall. Det kanske t.o.m. behövs en utbyggnad, och jag förstår att regeringen kommer att ställa sig välvillig till de kostnader som detta kan innebära. Visst kan man få göra arbetet manuellt, men försäkringskassan skötte ett helt sjukregister fram till för bara några år sedan helt manuellt. Varför förstora svårigheterna, när det inte behöver vara några svårigheter? Frågan är ju här om herr Gustavsson anser att 2,5 miljoner människor skall få retroaktivt sjukpenningtillägg eller inte. Vad gäller förbättringar i försäkringsvillkoren så vet herr Gustavsson lika väl som jag att tidigare, när man inlämnade en anmälan om ändring till försäkringskassan, kunde man icke få ändringen genomförd förrän vid det månadsskifte som inträffade närmast efter man hade anmält ändringen. Var man sjuk vid den tidpunkten, uppsköts ändringsbeslutet till dagen efter friskskrivningen. Detta ändrades för några år sedan. Man införde då 30-dagarsregeln. Ändringen införs 30 dagar efter att man lämnat in anmälan, även under pågående sjukdom eller om man har föräldrapenning. Det var en avsevärd förbättring. Men så höjde man kompensationsnivån och gjorde den beskattningsbar och ATP-grundande. Här kommer svårigheterna in. Herr Gustavsson glider förbi att människorna i sinom tid kan få lägre ATP-pension. Han har inte svarat på min fråga om delpensionerna. Är herr Gustavsson beredd att uppdra åt försäkringskassorna att ompröva beslut i delpensioneringsärendena? Det gap som finns mellan den inkomst som gäller när delpensionsbeslutet fattats och den inkomst som kan bli gällande när avtalsrörelsen är över, detta gap kan betyda mycket. Jag väntar svar på dessa frågor.
Herr talman! Jag har svarat på den interpellation fru Håvik har ställt. När jag lyssnar till den upprepning av erfarenheter som fru Håvik gör tycker jag att den diskussion och argumentation som fru Håvik framför är mycket märklig. Fru Håvik bör väl, liksom Försäkringsanställdas förbund, ändock ha en uppfattning om att det blir administrativa problem, som vi måste kunna lösa. Det är detta vi här har tagit upp. Det tar naturligtvis inte så lång tid att skriva en proposition, fru Håvik, men när vi lägger förslaget vill vi se att det också fungerar.
Herr talman! Jag utgår naturligtvis ifrån att det inte skall läggas någon proposition som innebär ett förslag som inte fungerar. Det är ju självklart. Men jag frågar än en gång: Kommer inte en proposition? Om man har sommaren på sig och lägger förslaget i höst borde det innebära att man kan få fram ett förslag som kan fungera. Fortfarande talar herr Gustavsson bara om administrativa svårigheter. Jag hör inte ett ord om dessa människors sociala rättigheter — rätten för 2,5 miljoner människor att få detsamma som 1,25 miljoner sedan lång tid har genom avtal. Är herr Gustavsson så böjd för att enbart lyssna på Försäkringskasseförbundets synpunkter beträffande de administrativa svårigheterna? Jag sade tidigare att det är förbundets rättighet och skyldighet att peka just på dessa problem. De har pekat på dem varje gång vi har diskuterat = Nr 136 en reform. Men faktum är att man måste övervinna problemen om man Måndagen den har en politisk vilja och en känsla av att det är en nödvändig reform 23 maj 1977 och en rättighet som man vill ge människorna. Herr Gustavsson får inte enbart ducka för administrativa svårigheter. — Om rätt till Och dessutom: riksförsäkringsverkets förslag är enhälligt så när som på = retroaktivt sjukpenett särskilt yttrande från Svenska arbetsgivareföreningens representant, = ningtillägg som självklart tar avstånd från det. Jag frågar än en gång: Är det Svenska arbetsgivareföreningen som varit tongivande när herr Gustavsson hesiterar inför att lägga förslag? Skulle ett förslag i höst hindra en retroaktiv lagstiftning? Så borde inte vara fallet; jag känner till ärenden med förslag från herr Gustavsson som just gäller retroaktiva ersättningar.
Herr talman! Om fru Håvik hade lagt ner samma intresse för den här frågan i riksförsäkringsverkets styrelse, där fru Håvik har ett ansvar, hade det inte behövt ta från augusti till februari för oss att få förslaget. Varför var fru Håvik inte litet mera aktiv då? Den möjligheten hade funnits. Jag uppskattar att fru Håvik ger sin tilltro till den nya regeringen. Fru Håvik vet ju att detta inte är något nytt ärende utan att det har varit aktuellt under lång tid. Sedan, fru Håvik, var både statskontoret och riksrevisionsverket mycket kritiska till att genomföra förslaget så att det fick retroaktiv verkan från den 1 januari 1977. Också det framgår av de handlingar som fru Håvik säger sig ha läst.
Herr talman! Det var alldeles utmärkt att herr Gustavsson nämnde riksrevisionsverket. Jag råkade nämligen av en slump höra en person från detta verk tala i radion — jag uppfattade tyvärr inte hans namn — och han frågade: Måste man skapa millimeterrättvisa? Är det alldeles nödvändigt att ha retroaktiv ersättning för människor som har varit sjuka under en långdragen avtalsperiod? Han ställde sig över huvud taget mycket skeptisk till rättvisan i det fallet. Millimeterrättvisa på det sociala fältet var inte nödvändig, utan man skulle väga de administrativa kostnaderna mot vad människorna kunde få ut i ersättning. Och han tyckte att den ersättning som medborgarna kunde få ut var så blygsam att de administrativa kostnaderna skulle vara helt avgörande. Nu förstår jag till fullo vem herr Gustavsson har lyssnat mest på vid sidan av Svenska arbetsgivareföreningen. Det är alltså riksrevisionsverket som väger så tungt i det ställningstagande som herr Gustavsson här har gjort. Även om det ligger något utanför den fråga jag ställt i interpellationen måste jag ändå fråga: Anser herr Gustavsson att riksrevisionsverkets uttalande är riktigt? Äger inte dessa 2,5 miljoner löntagare rätt till ersättning 43 på samma sätt som de 1,25 miljonerna har haft hittills? Eller skall man avfärda dessa människors krav med tal om att vi inte kan skapa millimeterrättvisa, och att det är så blygsamma ersättningar det här rör sig om? Den person som kan få 240 kr. i månaden, dvs. 8 kr. om dagen, kanske inte tycker att det är så blygsamt, för den personen har inte speciellt hög årsinkomst.
Herr talman! Fru Håviks sätt att argumentera är mycket märkligt. Vi har sänt ut denna fråga på remiss, och vi har tagit hänsyn till de inkomna remissvaren. Och, fru Håvik, dessa 2,5 miljoner människor anser jag ha precis samma rätt att få sin ersättning som de övriga — och den rätten hade de också under den förra regeringens tid. Det var bara det att då var fru Håvik väldigt tyst.
Herr talman! Jag skall inte kommentera herr Gustavssons sätt att debattera. Min uppfostran förbjuder mig det. Men som jag sade tidigare går herr Gustavsson här förbi den utveckling som har skett. Jag pekade också på de lagregler som tillkommit när det gäller anmälan om inkomständring. Vidare har jag pekat på vad som hänt med förslaget i riksförsäkringsverket. Herr Gustavsson efterlyste min aktiva medverkan i det sammanhanget, och jag har tagit del av förslaget. Jag tycker inte i motsats till herr Gustavsson att verket har tagit särskilt lång tid på sig. I riksförsäkringsverket fick vi in motioner från olika håll — från riksdagen, LO och Landstingsförbundet — och vi tog ställning till dem och till en skrivelse från socialdepartementet. Och jag tycker som sagt inte att verket tog speciellt lång tid på sig: från augusti till februari. Men det helt avgörande för herr Gustavsson är tydligen tiden mellan den 10 och den 24 mars. Det skulle vara intressant att få ett svar på frågan huruvida riksrevisionsverket har haft den avgörande betydelse som det här verkar — alltså vid sidan om Svenska arbetsgivareföreningen. Likaså skulle jag gärna se att inte alla statsråd vid besvarandet av frågor ständigt hänvisar till den gamla regeringen. Ni har ju suttit så länge nu att ni kan föra en som ni själva säger framåtsyftande politik. Ni skulle ju bli bättre än den gamla regeringen. Visa det då!

Herr talman! Fru Lantz och fru Bernström har mot bakgrund av en särskild levnadsoch miljöundersökning i Stockholms län frågat mig vad jag ämnar göra för att förändra situationen när det gäller tillsynen av småbarn. Fru Bernström har dessutom frågat mig om jag avser att låta undersöka barns tillsynsformer också i andra län. Kommunerna är enligt barnomsorgslagen skyldiga att upprätta barnomsorgsplaner. I dessa planer skall behovet av barnomsorg redovisas. Senast tillgängliga planer visar att det år 1976 fanns ca 290 000 barn under 7 år med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Vid samma tidpunkt fanns ca 160 000 platser i daghem och kommunala familjedaghem. Vidare har den av regeringen tillkallade planeringsgruppen för barnomsorg nyligen genomfört en enkät som omfattar hela landet. Enkäten bearbetas f. n. Den nu redovisade undersökningen i Stockholms län, som genomfördes åren 1972 till 1974, bekräftar således redan tidigare kända förhållanden om behovet av en utbyggd barnomsorg. Framtida behovsundersökningar är enligt min mening viktigast att göra på kommunnivå eller på delområden av en kommun. Riksdagen har så sent som förra året beslutat om en allmän målsättning för utbyggnaden av barnomsorgen under den närmaste tioårsperioden. Målet är att plats inom den kommunala barnomsorgen utöver den allmänna förskolan skall beredas för alla barn i förskoleåldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt för barn med särskilda behov av stöd och stimulans, så att efterfrågan på sådana platser kan tillgodoses. Den målsättningen innefattar också fritidsverksamheten för barn i skolåldern. Beslut fattades samtidigt om ett utbyggnadsprogram för den närmaste femårsperioden, som byggde på överväganden om vad som var praktiskt möjligt att förverkliga under perioden med beaktande av byggnadsfrågor, personalfrågor m.m. Jag har för avsikt att — i enlighet med vad som har uttalats i regeringsförklaringen — med kraft verka för att den kommunala barnomsorgen byggs ut enligt riksdagens beslut.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret, men eftersom min fråga är föranledd av en mycket oroande och allvarlig situation i bl.a. Stockholms län hade jag väntat mig något mer än ett ganska menlöst standardsvar från socialministern. Hur många larmrapporter skall behöva komma, innan ansvariga politiker som herr Gustavsson är beredda att göra något åt sådana här si tuationer? 14 000 yrkesarbetande föräldrar tvingas lämna småbarn under sex år utan tillsyn på dagarna, eller var tionde mamma tvingas lämna sitt barn utan tillsyn. Nästan var femte kvinna med barn i skolåldern under tolv år lämnar barnen utan tillsyn efter skolans slut. Varannan kvinna med barn under tolv år och var tredje man har problem med barnomsorgen i Stockholms län och önskar att den vore bättre. Uppgifterna visar att alltför många barn och föräldrar har det svårt. Inte mindre än en tredjedel av föräldrarna ger barnen en uppväxtmiljö som ser ut så här: ekonomiska svårigheter, låg utbildning, arbetslöshet, jobbiga arbetsförhållanden, obefintlig fritid — nästan 20 96 av den här befolkningen har en bruttoarbetstid på 11 timmar eller mer —, dåliga bostadsförhållanden med litet natur och mycket trafik samt luftföroreningar. Det är föräldrarnas villkor som bestämmer barnens villkor. Framför allt dikteras de små barnens tillvaro äv hur föräldrarna har det. Man måste alltså ändra de vuxnas situation för att kunna ändra barnens. Det behövs en ny syn med andra värderingar när det gäller barns och föräldrars behov i vårt samhälle. Det är också en fråga om rättighet att kunna existera med de här behoven. BI. a. behövs en annan bostadspolitik, där människornas behov sätts i förgrunden. Det behövs en allmän arbetstidsförkortning till sex timmar, så att människor får tid med varandra, och det är nödvändigt med bra och gratis barnomsorg för alla barn upp till 14 år. Svaret som jag fått av herr Gustavsson visar att regeringen har agerat med ointresse på den s.k. SOMI-rapporten. Nu har det gått för långt, herr Gustavsson! Nu räcker det med larmrapporter. Det kommer titt och tätt tidningsartiklar med referat om hur svårt barn har det. Nu måste man, herr Gustavsson, i handling omsätta fagra ord och tomma löften. Om jag vore socialminister, skulle jag inte tillåta att ett enda barn en enda dag till lämnas utan tillsyn. Anser socialministern att det är försvarbart att låta så många barn som det är fråga om bara här i Stockholmsområdet bli lämnade utan omsorg och tillsyn?

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag skall inte närmare gå in på den rapport som Inga Lantz redan har redogjort för utan tänker bara ta upp en del saker som jag har reagerat starkt på i SOMI-undersökningen. Det gäller för det första uppgiften att 14 000 föräldrar lämnar sina barn i åldern 0-11 år helt eller delvis utan tillsyn samt för det andra uppgiften att 86 900 föräldrar med barn i åldern 0-11 år upplever brister i barntillsynen. Jag tror också att man kan dra den slutsatsen att de barn, vars föräldrar upplever brister i barntillsynen vid olika tillfällen, många gånger blir lämnade ensamma därför att tillsyn inte kan ordnas. Bland dem som upplever brister i tillsynen finns också ett stort antal icke förvärvsarbetande. 48 26 av dem som icke yrkesarbetar och som har barn i åldern 0-6 år och 30 26 av ej yrkesarbetande med barn i åldern 7-11 år upplever brister i barntillsynen. Bland de yrkesarbetande är motsvarande siffror 37 96 resp. 24 26. Inte ens när man har börjat sitt förvärvsarbete har man alltså lyckats ordna en tillfredsställande barntillsyn. Jag har frågat socialministern om han har för avsikt att låta göra liknande undersökningar även i andra län. Jag anser det nödvändigt med en kartläggning av det mest akuta behovet av barntillsyn. Det räcker inte att bara säga att vi skall bygga bort bristen. Var och en vet att vi även med nuvarande daghemsoch fritidshemsutbyggnad år 1980 kommer att ha en katastrofal brist. Jag ifrågasätter vidare uppgiften i socialministerns svar att det finns 290 000 barn med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Själv har jag sett uppgiften att det skulle finnas 435 000 barn med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Enligt uppgifter från TCO kommer vi år 1980 att ha en halv miljon barn med förvärvsarbetande föräldrar. De skall alltså slåss om de få daghemsplatser som då kommer att finnas. Man måste försöka komma fram till nya och flexiblare metoder för att lösa dessa problem. Det behövs till en början en uppsökande verksamhet i de mest utsatta områdena. Men samhället måste också rikta in sig på att ge stöd till barn och föräldrar, som ytligt sett har fungerande eller ordnade förhållanden. Även i dessa grupper finns det nämligen barn som inte har det bra och som blir lämnade utan tillsyn. Jag vill fråga socialministern om han inte är beredd att sätta i gång en uppsökande verksamhet för att barn i dessa unga åldrar inte skall behöva vara ensamma. Jag vill också fråga om socialministern verkligen själv tror att sifferuppgiften 290 000 i svaret stämmer med verkligheten.

Herr talman! Jag kan svara direkt på fru Bernströms fråga. Enligt barnomsorgsplanen skall kommunerna bedriva en sådan uppsökande verksamhet. Det är rätt intressant att lyssna på denna debatt, Också den levnadsoch miljöundersökning som har gjorts i Stockholms län är mycket intressant, och det är värdefullt att vi har fått de siffror som där redovisas. Undersökningen är intressant bl.a. ur den aspekten att den visar på brister i gemenskapen mellan föräldrar och barn. Enligt undersökningen har 29 000 föräldrar i länet ingen eller obetydlig aktivitetsgemenskap med sina barn i åldern 0-11 år. Det är en fråga som jag tycker att varken fru Bernström eller fru Lantz skall gå förbi. Den är nämligen oerhört viktig. Detta är inte bara en fråga om daghemsplatser utan också om hur föräldrarna fungerar. Undersökningen visar väl dels att föräldrarna har behov av mera tid för samvaro med barnen, dels att det föreligger ett behov av kunskaper om barn. Det innebär att både rätten till kortare arbetstid för småbarnsföräldrar och möjligheterna till en god föräldrautbildning är viktiga reformer, och jag hoppas att vi också skall kunna få igenom dem. Den nämnda undersökningen visar hur viktigt detta är, och vår vilja att genomföra det har vi klart gett uttryck för. Fru Lantz säger att om ”jag vore socialminister, skulle inte ett enda barn få vara ensamt”. Det skulle vara rätt intressant att få besked om hur fru Lantz skulle lösa detta stora problem på några veckor.
Herr talman! Jag beklagar att man inte har mer än tre minuter till förfogande när det gäller enkla frågor. På den korta tiden hinner man faktiskt inte ta upp allt, framför allt inte en så viktig undersökning som SOMI. Om socialministern hade varit här när vi diskuterade familjepolitik förra veckan, hade han fått höra att jag också tog upp just detta att även om föräldrar är lediga är det inte alltid så att de umgås med sina barn. Jag pekade då just på den undersökning som vi nu diskuterar. Men jag har fortfarande inte fått något svar från socialministern om han tror att 290 000 är den siffra som gäller.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att herr Gustavsson är oengagerad i denna fråga. Dessutom har herr Gustavsson fel. Det är inte 290 000 barn som har förvärvsarbetande föräldrar utan det är. 461 000 barn, och för dem finns bara 83 000 daghemsplatser. I Stockholms län saknar 70 926 av barnfamiljerna kollektiv barnomsorg. Det föreligger alltså ett mycket stort behov i detta avseende. Jag tycker att herr Gustavsson svarar väl enkelt. Det skall byggas 100 000 nya daghemsplatser på fem år. Men bara i Stockholms län skulle det i dag behövas 70 000 platser, för så många barn behöver daghemsplats därför att de har föräldrar som förvärvsarbetar. Den akuta situationen gäller emellertid de minst 14 000 barn i Stockholm som lämnas helt utan tillsyn någon tid under dygnet. Det är sant att det finns mycket starka samband mellan låg utbildning och låg inkomst — svaga sociala kontakter och låg aktivitetsnivå. Man vet att brister i arbetsmiljön har samband med hälsoproblem och svaga kontakter med passiv fritid. Svaret på herr Gustavssons fråga om de 29000 familjerna där föräldrarna inte har tid med barnen är att införa sex timmars arbetsdag för alla. Då får vi tid för varandra och för barnen och även tid att engagera oss politiskt och fackligt. Det är alldeles för enkelt att skjuta ifrån sig frågan om barnomsorgens utbyggnad tio år framåt. Jag skulle därför vilja fråga: Är socialministern blasé på sociala frågor, eftersom man skjuter dem så nonchalant framför sig? Det behövs ju åtgärder i dag för att klara de problem som fru Bernström och jag har pekat på i våra frågor. Det finns barn som far illa och för dem måste man vidta åtgärder i dag. Det räcker inte att göra något om tio år eller fem år. Dessutom vet vi att även de planerna är alldeles för blygsamma. Barn kommer att fara illa även i framtiden.
Herr talman! Uppgiften om 290 000 barn, som jag nämnde, är hämtad ur barnomsorgsplanerna. Jag anser att det är de siffror som jag har anledning att använda. Under de debatter som vi haft här i vår har många olika uppgifter kommit fram. Siffrorna har stigit nästan för varje debatt som vi haft, men så länge vi inte har fått fram något annat material, håller jag mig till den uppgift som jag har lämnat. Därmed kan jag inte säga att den är absolut riktig. Det kanske kommer fram andra uppgifter när vi får det nya materialet. Sedan är det ändå så att det beslut som riksdagen i stort sett enhälligt tog förra året att bygga 100 000 daghemsplatser och 50 000 platser i fritidshem var grundat på den situation som vi hade. Och det finns ingenting som säger att vi inte arbetar för att fullfölja det beslutet, utan det är vår målsättning. Därför blir det angeläget för oss att i fortsättningen se till att frågan följs upp. Naturligtvis kommer vi, när vi får in materialet från kommunerna, att mycket noggrant studera om det är vissa kommuner som ligger mycket illa till och då diskutera vad vi skall göra för att rätta till de missförhållanden som kan råda.
Herr talman! Jag tycker att just det som socialministern själv säger, att det finns så många olika siffror i den här debatten, talar för att det verkligen behövs en rejäl genomgång av behovet av barnomsorg och särskilt det mest akuta behovet av barnomsorg — då avser jag de barn som inte har någon tillsyn alls. Jag tycker att det är beklämmande att socialministern fastnat för siffran 290 000. Jag har nämligen nästan aldrig i någon daghemsdebatt under det senaste året hört den siffran, utan jag har bara hört siffran 435 000 eller 461 000. Och jag menar att det vore bra om socialministern också anpassade sig till den siffran. Vad gäller kommunernas skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet är det tydligen så att de inte gör det, eftersom det finns barn som inte har någon tillsyn. Eller också konstaterar kommunerna bara att barn har det dåligt och gör sedan inte någonting åt det. Det skulle vara bra om socialministern kunde kritisera kommunerna för att de inte sköter sina åligganden på den här punkten.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Gustavsson inte tänker göra något åt det förhållandet att barn lämnas utan tillsyn och utan omsorg. Han säger inte ett ord om vad han tänker göra för att se till att dessa barn inte far illa i framtiden. Han hänvisar bara till planer för fem och tio år framåt, men det hjälper inte i dag, när vi har sådana larmrapporter som SOMI-rapporten i alla fall är och som visar på ett akut problem här i Stockholmsområdet. Och jag är övertygad om att situationen ser likadan ut inom övriga områden i Sverige också. Vad socialministern skall göra är förstås att för det första ge kommunerna de pengar som behövs för att klara barnomsorgen, i dag och på fem och tio års sikt. Ös ut pengar på barnen! Barn måste få kosta — det är på tiden att herr Gustavsson och regeringen lär sig det. Vi måste alltså prioritera pengar till den här verksamheten därför att barn far illa i dag. För det andra skall man förstås lagstifta så att kommunerna blir skyldiga att ordna barnomsorg för alla barn så att vi slipper sådana här siffror som att 14 000 föräldrar tvingas lämna sina barn utan tillsyn bara här i Stockholmsområdet. Men, som jag sade tidigare, det räcker inte med ätt bygga ut barnomsorgen. Vi måste få en annan syn på föräldrars och barns behov. Vi måste få en annan bostadspolitik som tar hänsyn till att det finns levande människor i våra bostadsområden som har olika behov. Barn har vissa behov, föräldrar har andra behov. Vi måste få en allmän arbetstidsförkortning till sex timmar per dag så att vi hinner vara med varandra — det är en kvalitetsfråga också för barnen. Vi måste få en garanterad rätt till arbete. Och vi måste få en annan utbildningspolitik. Jag är fullt medveten om att det är olika saker som måste till för att bryta de här negativa sambanden, som alltid drabbar barnfamiljer med låga inkomster värst, de som också bor i de torftigaste bostadsområdena och har de svåraste och tyngsta arbetena. Men jag har hittills inte hört något enda ord från herr Gustavsson om vad han tänker göra åt de här förhållandena.
Herr talman! Även om jag hade kommit med sådana uppgifter så hade fru Lantz inte lyssnat. På frågan om vad vi tänker göra vill jag säga: Vi har under det föregående året och in på detta år byggt så många platser att det nu gäller att se till att det finns personal. AMS håller på med reaktiveringskurser, och glädjande nog ser det ut som att det är stort intresse för dem. Det är den ena saken. Sedan, fru Lantz, är det ju inte säkert, när det gäller den uppgift som kom fram i utredningen om att 29 000 familjer har dålig kontakt med sina barn, att detta alltid beror på svårigheter med tid. Jag tror att vi också måste föra in föräldraansvaret i debatten, för det är ganska viktigt, och sedan gemensamt arbeta för att många av de här problemen som har påtalats verkligen tas upp. Antalet 435 000, fru Bernström, har tydligen kommit fram genom en arbetskraftsundersökning. Man har tagit reda på hur många föräldrar det är som arbetar från en timme och uppåt och på det sättet fått fram hur många ensamma barn som behöver tillsyn. De siffror jag har använt är de som har räknats fram vid arbetet med barnomsorgsplanerna. Nu har vi i departementet en planeringsgrupp för barnomsorger som skall arbeta med det här och få fram ett bättre alternativ än vi hittills har haft.
Nr 136 Herr talman! Jag skulle vilja påpeka att inte bara arbetskraftsundersökningen har studerat behovet av barntillsyn. Utredningen om barns livsmiljö, barnmiljöutredningen, ger en uppgift om att 245 600 mödrar med barn under sju år arbetar 20 timmar i veckan eller mer; det är — Om tillsynen av alltså bara fråga om mödrar. Det vore bättre om man stödde sig på de — småbarn uppgifter som är litet mer realistiska än på siffror som inte har någonting med verkligheten att göra. Om föräldrar skall kunna ta ansvar för sina barn måste man också ge dem förutsättningar att ta det ansvaret. Nu har regering och riksdag fattat beslut om en familjepolitik som innebär förkortad arbetstid för | småbarnsföräldrar, och det är väldigt bra och viktigt. Jag tror att det i mycket stor utsträckning kommer att underlätta föräldrarnas situation. Men vi måste i så fall också påskynda föräldrautbildningen, där man får kunskap om hur man skall fungera som förälder, och vi måste naturligtvis förbättra samhället i stort. Jag skulle vilja ha socialministern att säga, att han skall tillsätta någon form av krisgrupp för att se över de här förhållandena. Också socialministern måste väl inse att även om vi bygger de 100 000 daghemsplatserna kommer vi att ha ensamma barn år 1980. Kan verkligen socialministern sova gott om natten med den vetskapen?
Herr talman! Om statsrådet Gustavsson hade deklarerat att regeringen har för avsikt att klara omsorgen om barnen — det gäller både långsiktigt och den mycket akuta situationen i Stockholms län — och sagt att han | inte tillåter att minst 14000 barn under sex år dagligen lämnas utan tillsyn här i Stockholmsområdet, då hade jag känt mig mycket lugnare, men det gör han inte. Det är skrämmande att socialministern tydligen accepterar det förhållandet att små barn lämnas ensamma. Sådant är för | färligt när det gäller barn i skolåldern, men när det gäller små barn, som inte kan ta vara på sig själva, tycker jag att en socialminister borde reagera. Det är ju ändå herr Gustavsson som har det yttersta ansvaret | i den här frågan och har möjlighet att göra någonting. När vi talar om att 29 000 familjer har dålig kontakt med sina barn | skall vi inte glömma bort att det i SOMI-rapporten också har redovisats att nästan 20 96 av föräldrarna har bruttoarbetstider på elva timmar och I | mer per dag. Det finns inte så mycket utrymme för kontakt med barn | på den korta tid som blir över, och därför måste man genomföra sex | timmars arbetsdag för alla arbetstagare. | Herr TALMANNEN erinrade om att när fråga besvaras får det första | anförandet från varje talare räcka längst tre minuter, det andra längst två minuter och varje följande anförande längst en minut.

Herr talman! Jag har icke accepterat det förhållande som fru Lantz påtalar, men jag anser inte att vi kan gå ut och säga till föräldrarna att inom en vecka eller två skall vi ha klarat av problemen. Det är ju det som fru Lantz påstår att jag skulle kunna göra. Fru Bernström! När vi förra året — och då var fru Bernströms partiledare med — blev överens om 100 000 nya daghemsplatser, så var vi medvetna om att det inte innebar en fullständig täckning under de fem åren.
Herr talman! Socialministern säger att han inte har accepterat detta förhållande. Men då är vi tillbaka vid den fråga som jag ställde till socialministern: Vad tänker socialministern göra åt den här situationen? Svara då på det, och kom inte med allmänna deklarationer om fem och tio år! Det är situationen i dag som vi måste reda ut på något vis.
Herr talman! Jag tror att man faktiskt måste pröva andra lösningar än de traditionella barnomsorgslösningarna. Man måste på skarpen tänka till för att hitta andra tillsynsformer än dem som finns i dag. Det finns säkert möjlighet om man bara vill pröva på nya, flexiblare lösningar. Det är det som jag vill att socialministern skall göra, och jag vill ha besked av socialministern om han är intresserad av att göra det. De 100 000 daghemsplatserna räcker ju inte till. Jag är fullt medveten om att också folkpartiets partiledare vet detta.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat chefen för bostadsdepartementet om hon är beredd att medverka till tillkomsten av sådana lagregler att elleverantörer inte kan försvåra eller förhindra införandet av individuell elmätning i flerfamiljshus. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Elleveranserna sker på de villkor som återfinns i Allmänna bestämmelser för kraftleverans vid lågspänning, vilka har utarbetats av branschorganisationen Svenska elverksföreningen. Bestämmelserna tillämpas, enligt vad jag har erfarit av flertalet elleverantörer. Enligt bestämmelserna är det inte tillåtet för abonnent att från installationen distribuera kraft till annan förbrukare utan leverantörens skriftliga medgivande. Jag anser att varje möjlighet att spara energi bör tas till vara. Jag delar. Nr 136 därför herr Granstedts uppfattning att man bör underlätta individuell Måndagen den elmätning i flerfamiljshus för att på så sätt stimulera energisparande i 23 maj 1977 sådana hus. Enligt vad jag har inhämtat anser man inom Elverksföreningen att - Om åtgärder för att leveransbestämmelserna inte bör vara utformade så att de motverkar = underlätta individusparandet av elenergi. Föreningen är också medveten om de problem = ell elmätning i som hör samman med den fråga som herr Granstedt har tagit upp. För — flerfamiljshus eningen har därför tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hithörande frågor. Resultatet av arbetet beräknas föreligga hösten 1977. Mot denna bakgrund är jag f.n. inte beredd att föreslå sådana lagregler som herr Granstedt efterlyser.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde denna fråga var att jag fick kännedom om ett konkret fall. I en bostadsrättsförening ville man införa individuell mätning och vände sig till den lokala eldistributören för att få genomföra denna ordning.

Denna bostadsrättsförening hade en mycket energisk företrädare. Han lät sig inte nöja med detta, utan efter några omgångar med den lokala eldistributören vände han sig till industriverket för att höra efter om verkligen koncessionsbestämmelserna var sådana att distributören var förhindrad att tillåta individuell mätning. Industriverket sade att några sådana generella regler inte gäller utan att det ankommer på varje lokal distributör att ta ställning till denna fråga. Då återvände han till den lokala distributören och sade att de hänvisningar han fått inte stämde med verkligheten, men den lokala distributören sade fortfarande nej. Till sist kom hela affären till en Stockholmskvällstidnings kännedom och föranledde en del skriverier där, och sedan sade den lokala elleverantören ja. Historien slutade alltså lyckligt, och i bostadsrättsföreningen i fråga får man nu individuell mätning. Men det åstadkoms enbart genom att denna bostadsrättsförening hade en ovanligt energisk företrädare som prövade alla tänkbara möjligheter för att få sin vilja igenom och — eventuellt — genom att en kvällstidning skrev om saken. Alla I bostadsrättsföreningar som vill ha individuell mätning kanske inte har lika energiska företrädare, och kvällstidningarna vill säkert inte ta upp sådana här fall alltför många gånger. Det är viktigt att inga hinder finns för den som vill ha individuell mätning. Det är positivt att en utredning skall genomföras av Elverksföreningen, och jag hoppas att den leder till det resultat som efterlyses. 53 Det får inte vara så att en lokal leverantör kan förhindra individuell mätning. Om nu utredningen inte leder till det resultat som är önskvärt hoppas jag att det kan bli aktuellt med lagstiftning för att vi skall få garantier för att individuell mätning kan genomföras.
Herr talman! Det framgår av mitt svar på herr Granstedts fråga att lagstiftning kan bli aktuell om man inte hittar andra sätt att komma till rätta med problemet. Jag vill understryka att det finns många utredningar som klart visar att det förekommer ett avsevärt slöseri vid kollektiv mätning. Vill man stimulera till sparande skall man därför försöka införa individuell mätning i ökad utsträckning.

Riksdagens uttalande enligt civilutskottets betänkande 1975:28 skall rimligen inte kunna åsidosättas genom olika elföreningars administrativa svårigheter i det här avseendet. Kan man inte slita tvisten på något annat sätt måste man naturligtvis tillgripa lagstiftning, även om jag vill undvika det i det längsta. Jag hoppas alltså att det skall gå att klara det på annat sätt.
Herr talman! Jag konstaterar att detta problem kommer att lösas, på det ena eller andra sättet: antingen genom frivilliga åtgärder eller genom lagstiftning. Det kanske t.o.m. är så att statsrådets beredvillighet att föreslå lagstiftning vid behov kan underlätta tillkomsten av frivilliga åtgärder. Det är, som också statsrådet Johansson konstaterade, så att individuell mätning är ett mycket bra sätt att komma till rätta med slöseri av olika slag. Det är bara att beklaga att det förekommit sådana här lokala bromsningar av positiva initiativ i en bostadsrättsförening. Jag hoppas att det inte skall behöva upprepas, utan att alla initiativ i denna riktning ute i bostadsområdena kommer att bemötas positivt både lokalt och centralt.
Herr talman! Jag vill bara tillägga en sak som kan vara viktig att säga, så att inte leveransbestämmelserna verkar helt omotiverade. Det finns på detta område något som heter kedjehandel — återdistribution av el — som kan leda till olägenheter från säkerhets-, kontroll-, mätnoggrannhetsoch tariffsynpunkter. Det är alltså detta som har legat bakom den hittillsvarande restriktiviteten från ellevarantörernas sida. Min utgångspunkt är att de synpunkterna, att ha kontroll över rätten — Nr 136 till återdistribution och inte tillåta kedjehandel, inte hindrar en individuell Måndagen den

Herr talman! Herr Söderqvist har frågat mig om det är rätt att statliga pengar får användas till propaganda i en fråga där det råder stora åsiktsskillnader bland svenska folket och där något definitivt beslut ännu inte fattats av riksdagen. Bakgrunden till herr Söderqvists fråga är att statens vattenfallsverk i egenskap av hälftendelägare i Centrala driftledningen har medverkat till utgivning av informationsmaterial om kärnkraft. Det är naturligtvis principiellt olämpligt om statliga verk och myndigheter deltar i eller bedriver informationsverksamhet som har drag av propaganda i politiskt kontroversiella frågor. Jag är för min del inställd på att sådan verksamhet bör begränsas.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret, som ju är positivt. Vi har tydligen samma uppfattning i denna fråga. Vad det konkret gäller är dock på vad sätt energiministern och/eller regeringen tänker ingripa för att genomföra den önskvärda begränsningen. Jag vill ta upp den frågan litet närmare, eftersom den inte är så enkel som man kan tycka när man läser dagens föredragningslista. Det rör sig inte bara om något så relativt oskyldigt som ”användningen av statliga medel för vissa broschyrer m.m.”. Det är fråga om en rent politisk kampanj inför nästa års energibeslut, en kampanj som bedrivs mycket målmedvetet och med stora ekonomiska resurser av de intressen som vill att Sverige skall satsa helt och fullt på kärnkraften. Vi kan inte hindra de stora privata ekonomiska intressen som ligger bakom och driver på i den här kampanjen.

55 Den direkta orsaken till min fråga är det studiepaket som ett antal energiproducenter med CDL i spetsen har gått ut med till de svenska skolorna och studieförbunden. CDL är som alla vet kraftbolagens samarbetsorganisation, och däri ingår såväl statliga Vattenfall som ett antal kommunala kraftbolag. Det är inte något dåligt eller billigt studiematerial som erbjuds. Det ligger i kostnadsläget 300 kr. per paket, och det erbjuds gratis till de skolor som vill använda det. Det omfattar sammanlagt sju skrifter och en lärarhandledning. Bland skrifterna återfinner vi kärnfysikern Evelyn Sokolowskis bok Kärnkraften — principer och problem, en bok som påstår att alla problem med kärnkraft egentligen är lösta och att alla invändningar mot en utbyggnad i själva verket är skadliga för framåtskridandet. Det är alltså den ”upplysning” som svenska skolbarn nu skall få ta del av. Och detta är inte det första studiepaket som CDL ger ut. Man har också tidigare givit ut ett paket som har spritts med stor framgång.

Herr talman! Som herr Söderqvist vet är under riksdagens behandling, bl.a. i tilläggsbudget III, frågor om anslag som ställs till förfogande — också av skattemedel — för fria grupper och organisationer som tidigare har dokumenterat att de har intresse av att sprida kunskap i energifrågor. Det anslaget, på 450 000 kr., är ju avsett just att främja en allsidig informationsoch kunskapsspridning. Jag tror inte att det är möjligt att komma ifrån partsinlagor i sammanhanget — det är alltför stora och tunga ekonomiska intressen involverade. Det som frågeställningen gäller, och den är principiellt viktig, är i vilken utsträckning statliga verk och myndigheter skall kunna medverka i detta sammanhang. Jag tror personligen att det är viktigt, inte minst i en fråga som är kontroversiell bland medborgarna och partiskiljande, att kunna tänka sig en folkomröstning och att statsmakterna där klargör sin inställning. Detta skyddar statliga verk och myndigheter från att behöva delta i sammanhang som kan vara kontroversiella. Det skall inte vara så att statliga verk och myndigheter kan växla uppfattning i sådana frågor efter vilken politisk majoritet som för tillfället föreligger. Jag är naturligtvis intresserad av att pröva olika metoder för att begränsa den här sortens propagandabetonade information — det vill jag understryka. Men jag är för dagen inte beredd att ge det exakta receptet; då hade jag sagt det i svaret.
Herr talman! Jag noterar att det föreligger överensstämmelse i åsikter mellan statsrådet Johansson och mig, och det är glädjande. Men faktum är att om man så att säga står på den andra sidan och arbetar för kärnkraftsmotstånd för att stoppa kärnkraft i Sverige kan man inte annat än slås av den oerhörda obalans som råder. Vi har i folkomröstningskommittén beställt allt material som ges ut av dem som förespråkar kärnkraft. Det finns mycket sådant material; det uppgår nu till 48 kg, alltså en ganska stor packe. Det är naturligtvis inte bara materialet från CDL utan även vad den privata industrin och andra har gett ut. Men de som arbetar mot kärnkraft har — som jag sade i mitt första anförande —- inte fått något som helst stöd i det här fallet. De får arbeta på frivillig basis, och det blir mycket marginellt. Det är alltså fråga om vad statliga verk kan tillåtas göra. Det statliga Vattenfall har enligt min uppfattning mycket klokt utnyttjat de möjligheter som finns; det gäller inte bara det här studiepaketet. Man kan gå till informationscentraler vid kärnkraftsbyggnader, exempelvis till Forsmark i Uppland som jag kommer ifrån, för att se vilken oerhörd propagandaapparat som finns där. Propagandan bekostas givetvis med statliga pengar. Den stora informationscentralen som finns i Forsmark, där grupper av människor som kommer på besök spolas igenom, bedriver en ohämmad propaganda för kärnkraft. Sådant borde regeringen i dagens läge ha möjlighet att ingripa mot.
Herr talman! Jag anser inte att det i dag är rätt tidpunkt att gå in och analysera olika typer av information, eller som herr Söderqvist vill benämna det ohämmad propaganda. Jag konstaterar bara att vattenfallsverket i egenskap av affärsdrivande verk har en särskild stat som regeringen årligen fastställer och att Vattenfalls andel i finansieringen av CDL:s verksamhet betalas av driftmedel. Det är också riktigt. CDL:s totala informationsverksamhet år 1976 kostade ca 1 milj.kr., varav hälften belöper sig på vattenfallsverket. Jag har i mitt svar på frågan sagt att jag för min del är inställd på att denna verksamhet och dessa kostnader skall begränsas.

Herr talman! Herr Nilsson i Visby har frågat mig om regeringen avser att under våren 1977 lägga fram proposition rörande elförsörjningen på Gotland och om regeringen i så fall kommer att förorda att en ny kabelförbindelse mellan Gotland och fastlandet kommer till stånd. Elförsörjningen på Gotland, så när som på eldistributionen inom Visbyområdet, ombesörjs av AB Skandinaviska Elverk genom dess dotterbolag Voxnans Kraft AB och AB Gotlands Kraftverk. Voxnan förser via ett transiteringsavtal med statens vattenfallsverk Gotlands Kraftverk med råkraft från fastlandet. Gotlands Kraftverk producerar dessutom egen råkraft och levererar sådan till det kommunägda Visby elverk för distribution inom Visbyområdet. Gotlands Kraftverk svarar självt för eldistributionen på Gotland i övrigt. Förhandlingar pågår f. n. mellan Vattenfall och Skandinaviska Elverk om ett övertagande av Voxnans och Gotlands Kraftverks anläggningar på Gotland. Om dessa förhandlingar leder till en överenskommelse är avsikten att genomföra en omstrukturering av elförsörjningen på Gotland från den 1 januari 1978. En utjämning av elpriserna mellan Gotland och fastlandet avses ske vid samma tidpunkt. Lösningen innebär att Vattenfall i framtiden kommer att svara för att prisutvecklingen på råkraft blir likartad på Gotland och på fastlandet. Härigenom garanteras Gotlands elkonsumenter en prisnivå på råkraften som motsvarar den genomsnittliga fastlandsnivån. Det i dag helt oljebaserade elproduktionssystemet på Gotland måste enligt nu gällande prognoser utökas senast år 1979 för att man skall klara den väntade förbrukningsökningen. Alternativet till en lokal produktionsutbyggnad är en ny kabel från fastlandet. Vattenfall har utrett denna fråga från totalekonomisk synpunkt vid olika alternativ för den framtida produktionsutbyggnaden på fastlandet. Kalkylerna visar entydigt att med den utveckling i olika avseenden som kan förutses finns inga ekonomiska motiv för att nu besluta om en kabelutbyggnad. Kabelfrågan kan givetvis omprövas senare, om den långsiktiga utvecklingen skulle motivera det. Jag vill här understryka att det inte är nödvändigt att bygga en ny kabelförbindelse för att säkra en varaktig utjämning mellan elpriserna på Gotland och fastlandet. Vattenfall genomför f. n. en utredning om lämplig utbyggnad av produktionsapparaten på Gotland. Denna utredning, som genomförs skyndsamt, kommer att resultera i förslag om lämplig anläggningstyp för den utbyggnad som erfordras till år 1979. Vidare studeras bl.a. möjligheterna att senare bygga ett kolkraftverk i Slite. Sammanfattningsvis vill jag som svar på herr Nilssons i Visby frågor anföra följande: Målsättningen är att förhandlingarna mellan Vattenfall och Skandinaviska Elverk om ett övertagande av anläggningarna på Gotland denna gång snarast skall leda till en uppgörelse. En proposition i frågan kommer att föreläggas riksdagen så snart som möjligt efter det att förhandlingsresultatet har utvärderats. Mot bakgrund av utförda utredningar är regeringen därvid inte beredd att föreslå att en ny kabelförbindelse mellan Gotland och fastlandet kommer till stånd.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Johansson för att jag har fått min interpellation besvarad — även om svaret inte var vad jag hade hoppats på. I min interpellation påpekade jag att frågan om elförsörjningen och det pris vi får betala för vår elenergi på Gotland är en viktig och betydelsefull fråga såväl för den enskilde som för näringslivet. Sedan staten i början av 1950-talet byggt en kabelförbindelse med fastlandet — f. ö. världens första likströmsförbindelse för högspänning — och börjat subventionera överföringen av elkraft från fastlandet, kunde Gotlands kraftverk ända fram till slutet av 1960-talet hålla samma taxor som på fastlandet. Som en följd av ökad efterfrågan på elenergi och trots ett maximalt utnyttjande av kabelförbindelsen täcker den nu endast en mindre del av Gotlands elkraftbehov. Elförsörjningen måste därför f. n. huvudsakligen baseras på produktion i oljebaserade mindre anläggningar, vilket i sin tur ger höga produktionskostnader. Därmed påverkas priset på den energi som levereras till abonnenterna. I dag ligger priset 5-7 öre högre per kilowattimme än det mellansvenska priset, något beroende på vilken taxa man jämför med. De små enheterna gör att jag och många med mig alltjämt tror att en ny kabelförbindelse med fastlandet på exempelvis 100 megawatt är den tekniskt och ekonomiskt enda realistiska lösningen. Om man bygger ut elproduktionen med oljebaserade anläggningar på Gotland innebär ju detta dels att vi blir ännu mera beroende av olja och tar ytterligare ett kliv in i oljekraftsamhället med de allvarliga konsekvenser detta har för miljön och bytesbalansen, dels att vi konserverar ett tillstånd där man inte kan producera elenergi till acceptabla priser. I sitt svar anför statsrådet Johansson: ”Förhandlingar pågår f. n. mellan Vattenfall och Skandinaviska Elverk om ett övertagande av Voxnans och Gotlands kraftverks anläggningar på Gotland. Om dessa förhandlingar leder till en överenskommelse är avsikten att genomföra en omstrukturering av elförsörjningen på Gotland från den 1 januari 1978.

På ett annat ställe i svaret anför statsrådet: ”Jag vill här understryka att det inte är nödvändigt att bygga en ny kabelförbindelse för att säkra en varaktig utjämning mellan elpriserna på Gotland och fastlandet.” Om frågan om överföringskabel och frågan om energipriset inte har något samband, varför måste vi då vänta till den 1 januari 1978, innan utjämning kan ske? Regeringen har dock ett av riksdagen lämnat uppdrag att åstadkomma en utjämning av den prisskillnad som nu råder. Ett slopande av elskatten på 3 öre på Gotland kan ske ganska snart, om man har för avsikt och en vilja att göra något. Höjningen av elskatten infördes, om jag inte helt har tagit fel, för att höja elpriset och på så sätt bromsa ökningen av elkonsumtionen. Men Gotland har ju redan det högre elpriset, och då är denna bromseffekt helt onödig. Det finns i svaret några andra meningar som gör mig något fundersam. Statsrådet talar om att alternativet till en lokal produktionsutbyggnad är en ny kabel från fastlandet. Jag är övertygad om att flertalet av dem som sysslar med elfrågan på Gotland har uppfattat kabeln som huvudalternativet. Statsrådet anför vidare att Vattenfall har utrett denna fråga från totalekonomisk synpunkt vid olika alternativ för den framtida produktionsutbyggnaden på fastlandet. Det skulle vara intressant att veta vilka alternativ man då har räknat med. Är det vindkraft? Litet längre fram i svaret står det nämligen: ”Kabelfrågan kan givetvis omprövas senare om den långsiktiga utvecklingen skulle motivera det.” Utan att på något sätt misstolka denna skrivning vill jag säga att det kan väl inte vara något annat än kärnkraften som åsyftas när man talar om långsiktig utveckling. På tal om vindkraft kanske statsrådet Johansson vill utveckla de synpunkter som han framförde vid en konferens i Kalmar den 22 januari 1977. Enligt referat från denna konferens hade statsrådet sagt att Gotlands framtida energiförsörjning kan klaras med vindkraft och att alternativet med ny kabel är för dyrt, 170 miljoner. I årets budgetproposition, bilaga 17, industridepartementet, stod att läsa på s. 19: ”Förhandlingar och överläggningar om hur Gotlands elförsörjning skall lösas pågår med berörda kraftföretag och Gotlands kommun. När dessa har avslutats, vilket beräknas ske under våren 1977, avser regeringen att återkomma till riksdagen i frågan.” Visserligen är våren något sen i år, men ännu har vi inte sett något förslag från regeringen. Det är därför jag har framställt min interpellation. I regeringens proposition 1976 78-1981/82. I denna långtidsbudget letar jag förgäves efter någon antydan om att man har för avsikt att klara Gotlands elförsörjning under denna period. Vad jag kan utläsa är att man beräknar att anslaget till energiförsörjningen skall minska med i genomsnitt 2,3 96 under denna period. Det skulle vara välgörande för dem det berör om statsrådet Johansson ville tala om hur man tänkt finansiera kostnaderna som uppkommer när Gotlands elförsörjning skall klaras.

Herr talman! När herr Nilsson i Visby interpellerar i frågan om det blir en ny kabelförbindelse mellan fastlandet och Gotland för att trygga elförsörjningen, så är svaret intressant inte bara för gotlänningarna. Det svar som nu har lämnats är negativt. Det är negativt även i fråga om sysselsättning. I Ludvika kommun, där jag hör hemma, ser man med stort intresse på vad regeringen företar sig på den här punkten. Framför allt gäller det ASEA:s sektor för kraftöverföringsprodukter i Ludvika. Ända sedan 1954, då ASEA som herr Nilsson har påpekat tog världens första kommersiella likströmsöverföring i drift mellan svenska fastlandet och Gotland, har ASEA varit känt som det ledande företaget i världen bland leverantörer av likströmsutrustningar för kraftöverföring. Under 1950 och 1960-talen fick ASEA direkta exportorder på projekt för högspänd likström. Halvledarteknikens starka utveckling under slutet av 1960-talet har medfört att ASEA i dag helt övergått från att använda jonventiler som strömriktande element till att använda tyristorventiler. Övergången till denna teknik har samtidigt gjort det lättare för nya företag att utveckla motsvarande utrustning och därmed etablera sig inom likströmsområdet. Många länders industrier konkurrerar nu med ASEA. Marknaden för projekt med högspänd likström har alltid karakteriserats av stora variationer. F.n. upplever världen en klar stagnation i fråga om sådana projekt. Inga projekt har upphandlats under de senaste två åren, och en ny aktiv period förväntas inte inledas förrän 1978. De projekt som ASEA f.n. har under arbete är i stort sett slutlevererade. Med tanke på den nu rådande konjunkturen är detta speciellt olyckligt, och en beställning på utrustning till en ny likströmsöverföring till Gotland skulle ge ett väsentligt bidrag till sysselsättningen. Det kan nämnas att ASEA:s sektor i Ludvika under 1976 hade en orderingång som i volym räknat var endast 50 96 av utleveranserna, och att sektorn kan få sysselsättningssvårigheter redan under andra halvåret i år. Herr talman! Det är inför problemen med sysselsättningen jag har begärt ordet i den här frågan. I en kommun och i en länsdel som redan våndas inför de bekymmer som finns vid järnmalmsgruvorna, där flera hundra anställda riskerar att förlora sina jobb, liksom hos de företag som svarar för service till dessa, så kan detta med ASEA bli en allvarlig påspädning. Det är naturligtvis inte bara sysselsättningen på tillverkningssidan som äventyras av ryckigheten i orderingången på likströmsprojekt. Det drabbar även den stora och specialutbildade ingenjörsstab som fordras för likströmsprojekt. ASEA har ett hundratal högt kvalificerade ingenjörer och tekniker sysselsatta med projekt för högspänd likström. Det har meddelats att om ASEA får beställning på en ny överföring till Gotland, kommer den åter att innehålla en teknisk nyhet genom att den blir utrustad med världens hittills mest högspända tyristorer. Det är en utveckling som givetvis är av stort värde, när ASEA skall konkurrera med övriga företag då det gäller framtida projekt. Här borde alltså hänsyn ha tagits till utvecklingen av svensk teknik och ingenjörskonst liksom till möjligheten att i dagens sysselsättningsläge skapa arbete i en kommun, där man just nu känner stor oro för framtiden. Det är beklagligt om inte statsrådet uppfattar den situationen och vill medverka till åtgärder för att nå en förbättring. I det läget är vi många som känner oss upprörda om man väljer ett system med fortsatt oljekraftproduktion på Gotland. Herr statsråd! Vänta inte till senare med omprövningen av frågan om kraftöverföring med högspänd likström! Utnyttja det lämpliga tillfället, och gör det omgående.

Herr talman! Styrande i frågor om elenergin är bl.a. tre faktorer: behov, tillgång och pris. Då det gäller att komma till rätta med missförhållandena i Gotlands situation kommer därtill tidsfaktorn. Det kan rimligtvis inte få dröja med en lösning för Gotlands del längre än absolut nödvändigt. Behovet är bl.a. starkt beroende av utvecklingstakten då det gäller utbyggnad av näringslivet och kanske främst då industrisektorn. Det förtjänar påpekas att i nuläget är Gotland den region i landet som har lägst industrialiseringsgrad. För Gotlands del är ca 18 96 av de yrkesverksamma sysselsatta i industrin, vilket skall jämföras med något över 30 96 för landet som helhet. Om statsmakterna vill medverka till att behålla befolkningen på Gotland, så blir det nödvändigt att bygga ut näringslivet. Beroende på utgångsläget kommer därvid behovet av elenergi att stiga relativt sett starkare på Gotland än i motsvarande delar av landet. Som alla vet kommer också en utbyggnad att ske av viss energikrävande industri. Jordbrukskooperationen står inför utbyggnader av slakteri, mejeri och foderhantering. Cementa har påbörjat sitt bygge i Slite, där ca två tredjedelar av landets cementproduktion skall försiggå. När det gäller lantbruket, som sysselsätter ca 18 26 av Gotlands befolkning, rustas det nu i ekonomibyggnaderna. Man har i dag en mera optimistisk syn på framtiden än tidigare. Tunga och smutsiga arbeten behöver underlättas. Även bostadsbeståndet på Gotland är översiktligt sett i behov av modernisering och upprustning. Jag vill säga att i gamla kalkstenshus passar det bra med elektricitet. Gotland är vidare ett av våra primära rekreationsområden. Sommarhusen är ofta beroende av el på grund av att man utnyttjar de husen bara en del av året. Detta är bara några exempel på de krav som ställs på behovstäckningen. Som jag tidigare sagt beräknas tillgången på elenergi räcka fram t.o.m. 1979. En utbyggnad, oavsett om den skall ske lokalt eller genom kabel, måste planeras i god tid för att inte elenergibrist skall uppstå vid nämnda tidpunkt. Jag anser att det vore bra att ta kontakt med Gotlands kommun, bl.a. i planfrågorna. Det har också diskuterats om Gotland skall vara med i ett gemensamt bolag med Vattenfall för distribution av elenergi på Gotland. Vad priset på elektrisk kraft angår har det tidigare berörts i debatten, och jag skall nu inte gå närmare in på den frågan. Men ungefär 25-30 milj.kr. är den merkostnad som Gotlands befolkning i dag betalar. Bakgrunden till detta är att behovet av elenergi till så stor del täcks av oljeproducerad produktion och att oljeprisstegringen slagit kraftigt - Nr 136 igenom på de gotländska elpriserna. Måndagen den Jag vill här säga att det förhållande som nu råder för Gotlands del 23 maj 1977 är oacceptabelt ur allmän jämlikhetsoch solidaritetssynpunkt. Det är = också oacceptabelt ur regionalpolitiska synpunkter — i själva verket är . Om elförsörjningen det fråga om en omvänd lokaliseringspolitik — och det är något som på Gotland riksdagen vid två tillfällen har uttalat att det är angeläget att snarast komma till rätta med. Statsrådet meddelar nu i sitt svar, som jag i det stora hela uppfattar som positivt, att förhandlingar pågår mellan Vattenfall och Skandinaviska Elverk om ett övertagande av Voxnans och Gotlands kraftverks anläggningar på Gotland. Om dessa förhandlingar leder till en överenskommelse skall en omstrukturering ske och en prisutjämning göras från den I januari 1978. Jag vill här ställa samma fråga som herr Nilsson i Visby ställde nyss: Vad sker om de åberopade förhandlingarna inte leder till resultat? Från gotländsk sida hävdar vi bestämt att en prisutjämning måste ske så snart som möjligt, senast från den tidpunkt som energiministern här har angivit och alldeles oavsett vilket resultat som pågående förhandlingar leder till. Sedan har jag inte tänkt blanda mig i den diskussion som här förts om kabel kontra lokal utbyggnad. På Gotland har vi för vår del två målsättningar: säkrad tillgång på elenergi och jämlika priser. På vilket sätt som dessa mål uppnås och med vilka medel det sker är i stort sett en fråga som vi kan lämna därhän. De vägar som statsrådet här har antytt och anvisat är enligt min mening fullt möjliga att gå. Här har också något nämnts om vindkraftsförsök. För min del väckte jag en motion i den frågan till 1975 års riksdag, och jag är intresserad om statsrådet vill lägga några synpunkter på detta. I motionen föreslog jag att Gotland skulle utses till särskilt försöksområde vid utvecklingen av alternativa energikällor. I budgetpropositionen står att läsa att en projektplan för vindkraftsförsök på Gotland övervägs. Konkreta resultat av vindkraftsproduktion ligger sannolikt längre fram i tiden, men det är nödvändigt att försöksverksamheten aktualiseras nu.

Herr talman! Jag har full förståelse för den otålighet som kan finnas på Gotland när det gäller att få en lösning på dels frågan om den långsiktiga energiförsörjningen, dels frågan om prisutjämning i förhållandet till fastlandet. Jag känner själv samma otålighet att få ett snart slut på förhandlingarna och tycker för min del att det borde finnas möjligheter att den här gången nå en uppgörelse. Att det inte lyckades förra gången trots sex sammanträden, tror jag att det var, i augusti 1976 i den gamla regeringens regi kan möjligen ha berott på att det den gången inte lämnades något bud. Det har jag gjort nu på regeringens vägnar, och det förhandlar man om för tillfället. Om jag därefter inte går in på några detaljer i denna fråga beror det just på att konkreta förhandlingar pågår. 63 Jag kommer själv att ha en kontakt i den här frågan i morgon. En annan sak som nämndes - jag tror att det var av Torsten Gustafsson i Stenkyrka — var att det är viktigt att man håller kontakt med Gotlands kommun. Det håller jag med om till hundra procent. Eftersom det är fråga om förhandlingar är naturligtvis inte någon större personkrets informerad, men jag har i mitt uppdrag till Vattenfall uppmanat verket att iaktta full öppenhet i förhållande till den eller de representanter som Gotlands kommun utser att följa förhandlingarnas utveckling. Jag har också informerat kommunen om principerna och förutsättningarna för förhandlingsuppdraget innan de meddelades Vattenfall. Jag tror inte att det skall finnas några problem på den punkten, även om det är —- som jag sade tidigare — en begränsad personkrets det är fråga om. Låt mig därefter gå in något mera på de synpunkter som framförts med anledning av själva interpellationssvaret. Här finns ett riksdagsbeslut, och det är självklart att detta skall följas. Även om jag har villkorat satsen ”om dessa förhandlingar leder till en uppgörelse”, utgår jag ifrån att förhandlingarna leder till en överenskommelse. Det är bara detta som gör att jag inte nu spekulerar i alternativ. Att målsättningen är oförändrad alldeles oavsett hur det går med dessa förhandlingar är självklart. Det är ju också innebörden i riksdagsbeslutet, att det skall ske en utjämning på prissidan. Det beslutet fullföljer självfallet regeringen, eftersom de partier som står bakom regeringsmajoriteten i så hög grad har varit med om att driva fram ett sådant beslut. Sedan är det frågan om tidpunkten den 1 januari 1978. Det är klart att det teoretiskt hade varit möjligt att klara en prisutjämning till halvårsskiftet 1977. Det var också den första tänkbara tidpunkt då detta hade varit möjligt, eftersom förhandlingsuppgörelse inte var träffad och eftersom den nya regeringen tillträdde när det fortfarande fanns väldigt mycket att titta på ytterligare, bl.a. de här kalkylerna om alternativa försörjningssystem på Gotland. Det går inte att ta ställning utan att ha fakta på bordet just när det gäller de alternativ som finns att välja mellan. Vi har alltså plockat fram fakta. Det finns en gedigen utredning just om de olika energiförsörjningsalternativen. Dessutom pågår ytterligare utredningar om kolkraft och annat som jag har nämnt i mitt interpellationssvar. Det behöver självfallet inte vara tidsmässigt direkt kopplat till en utjämning av priset. Dessa saker har inte direkt med varandra att göra. Här har alltså förhandlingarna inte blivit klara i tid. Dessutom är, som bekant, de flesta råkraftavtalen på fastlandet under omprövning och förhandling just nu. De förändringar som görs där kommer att ske per den 1 januari 1978. Därmed är det en lämplig tidpunkt för avstämning —- för att man skall få en möjlighet att bedöma läget fastlandet kontra Gotland och få en utjämning. Men huvudskälet till fördröjningen är som sagt att för litet hade gjorts under den tidigare regeringens tid för att man snabbt skall kunna få fram ett på hållfast underlag baserat ställningstagande till olika alternativa energiförsörjningssystem på Gotland. Det är då inte helt ointressant vem som håller i distributionsapparaten — Nr 136 - om statliga skattemedel skall tillföras den vägen. Det alternativet har Måndagen den aldrig varit uteslutet, inte heller, tror jag, under den gamla regeringens 23 maj 1977 tid. Skall skattemedel användas måste man veta hur man skall ha det SE med ägarförhållandena när det gäller både produktionsanläggningar och — Om elförsörjningen distributionsanläggningar på ön.

Det är nog ingen tvekan om att de allra snyggaste lösningarna är dels de flexibla, dels de som kan kontrolleras på Gotland. Det är en sådan lösning som jag tycker att man borde kunna bli överens om, nämligen att det i första hand gäller att värna en tryggad energiförsörjning på Gotland — och, som sagt, en utjämning av priserna. Om detta sedan medför positiva sysselsättningseffekter på Gotland är det ingen nackdel utan en fördel. Jag delar herr Gustafssons i Stenkyrka uppfattning att det som hittills har bedrivits är en omvänd och oacceptabel lokaliseringspolitik. Den trenden måste vi häva. Och finns det möjlighet att tillföra Gotland ytterligare sysselsättning — det uppnår man bättre genom lokal produktion på ön än genom produktion på fastlandet — skall man välja det alternativet. Därför är det naturligtvis intressant att diskutera frågan om kolkraft som ett alternativ, eftersom ändå kol kommer att användas i Cementas processer i Slite. Varför skulle man inte pröva det alternativet, när kol ändå skall användas på Gotland? Låt vara att detta är en fråga om det längre tidsperspektivet. Men man måste komma ihåg att det finns tänkbara övergångslösningar, som måste anpassas till kolkraftsalternativ — och de lösningarna måste väljas i dag, eftersom tidtabellen är sådan att vi måste ha tillskott senast under senare delen av 1979. Uppgiften om vindkraftförsök på Gotland är en tidningsanka och kan aldrig bli något annat. Det citat herr Nilsson använt är taget ur någon Kalmartidning. Jag har inte påstått att det går att lösa Gotlands problem med vindkraft, eftersom den aldrig kan bli någonting annat än ett komplement av det mycket enkla skälet att det inte alltid blåser. Det trodde jag att alla var på det klara med. Men det är klart att det är intressant från sysselsättningssynpunkt om vi kan fortsätta med de prototyper som vi kommer att sätta i gång framöver efter Älvkarleby. Om vi då placerar någon av dessa prototyper på Gotland, har Gotland därmed de största chanserna att få även nästa steg, dvs. demonstrationsanläggningar i större skala, kanske i någon grupp på tio, eftersom man då förfogar över de datauppgifter som behövs för att göra proven i större skala. Detta är naturligtvis en fråga om framtiden, och det kan också få sysselsättningseffekter på Gotland. Men hela tiden får det bli ett komplement till annan energiförsörjning. Till herr Nyquist vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att man här håller fast vid att tryggheten i energiförsörjningen på Gotland är 65 det primära. Om dessutom ön gynnas genom ökad sysselsättning, borde vi kunna vara tillräckligt generösa att erkänna att så hittills inte varit fallet, varför ön har rätt att nu gynnas från sysselsättningssynpunkt. Är det dessutom ekonomiskt felaktigt att satsa på en kabel, vilket det är enligt Vattenfalls utredningar, skall vi heller inte göra det.
Herr talman! Jag är glad för att statsrådet Johansson sade att förhandlingarna skall drivas med all skyndsamhet och att vi därigenom kan skönja en lösning på den här frågan. Att tidpunkten sedan inte infaller förrän 1 januari 1978 är ju beklagligt, men jag lämnade ju statsrådet ett uppslag i fråga om energiskatten. Låt oss då titta litet på frågan om vindkraften som också fanns med i bilden. Statsrådet sade att det var en tidningsanka. Det är Barometern som publicerat artikeln. När man talar om vindkraften framhålles att den kanske är av ringa betydelse. Det är klart att den aldrig kan slå ut kärnkraften, oljekraften eller vattenkraften. För att få ut en maximal effekt av ett vindkraftverk talas om att det behövs 100-meterstorn för att uppnå en generatoreffekt av 50-60 kW. Det energitillskott som Cementa skulle behöva för en utbyggnad på 15 000-20 000 kW skulle kräva ett antal av mellan 300 och 400 sådana 100-meterstorn på Gotland. Vad tror statsrådet Johansson att byggnadsnämnder och naturvårdsvänner på Gotland skulle tycka om en sådan skog av betongtorn? I runt tal har man satsat 8 miljoner på försöksobjektet i Älvkarleby, och det har också sagts att provdriften skall pågå till I juni 1977. Sedan räknar man med att det behövs en försöksverksamhet under fem år innan det går att få ut något av det hela. Vad vi i dag vill ha är en viss mängd energi till den utbyggnad som är behövlig. Man kan ju också ställa sig frågande till vad Cementa kan få för svar, om man nu säger att det skall vara alternativa kraftkällor, kanske vindkraft, för att klara behovet. Har Cementa då inte satsat ofantligt mycket alldeles i onödan för utbyggnad av verksamheten i Slite? Herr Gustafsson i Stenkyrka åberopade sysselsättningseffekterna på Gotland. Vid något tidigare tillfälle har jag i denna kammare sagt att under våren och sommaren 1977 söker i runt tal 2 000 ungdomar arbete, utan att man kan anvisa dem något. Jag nämner den här siffran, därför att jag är övertygad om att bristen på sysselsättning på Gotland delvis orsakas av att energipriset är så högt. Det är inte lätt att övertyga någon gotländsk företagare om att han bör utveckla redan befintlig verksamhet eller att få någon annan industri lokaliserad till Gotland, då energipriset ligger 5-7 öre högre per kilowatt än på fastlandet, och då det inte heller kan lämnas garanti för tillräcklig mängd energi. Statsrådet talade om nuläget och om att det skall finnas alternativ. Han använde inte ordet olja, men, såvitt jag förstår, är oljan det enda alternativet i dag. Vi blir mer och mer beroende av detta drivmedel. Är det verkligen meningen att man skall satsa så oerhört på att försöka klara Gotlands energiproblem genom att använda olja? Med tanke på protokollet skall jag kanske påminna statsrådet om att många av de nuvarande statsråden var på Gotland under valrörelsen 1976. Om jag inte räknar helt fel uttalade sig vid besök på Gotland fyra av de nuvarande statsråden positivt i energifrågan.

Men som sagt, herr statsråd, det var före den 19 september.
Herr talman! Statsrådet talade om problematiken med tryggheten när det gäller elförsörjningen, och så långt kan jag dela hans uppfattning. Men om hur tryggheten skall skapas kan man ha olika åsikter. Jag menar att man når den största tryggheten, om Gotland kan samköra med stamlinjenätet på fastlandet. Det kan bara ske om kraft överförs genom högspänd likström. Det alternativet borde vara huvudalternativet när man diskuterar den här saken. När försörjningen är oljebaserad, måste man ju räkna med att ingen människa vet hur länge oljan räcker och vilka priser vi får betala i framtiden. I statsrådets svar märker man också en viss osäkerhet. Det heter: ”Kabelfrågan kan givetvis omprövas senare om den långsiktiga utvecklingen skulle motivera det.” Om man redan nu har en möjlighet att klara den saken, borde man väl ta tillfället i akt. Sedan sade statsrådet att han månar om sysselsättningen på Gotland, och det vill vi väl göra allesammans. Men jag förstår inte riktigt att den saken hör hemma i det här sammanhanget. Såvitt jag vet produceras väl inte vare sig turbiner eller generatorer på Gotland. Vad det gäller är väl endast hur man skall klara distributionen, och eftersom varje stationsanläggning för detta ändamål skall vara utrustad med långt driven automatik, lär distributionen inte komma att ha så stor inverkan på sysselsättningen. Inte ens ett kraftverk som är baserat på olja eller kol är särskilt sysselsättningsfrämjande, eftersom även ett sådant måste vara långt automatiserat.

Herr talman! Herr Nilsson i Visby gjorde i sin stillsamt ironiska stil en del noteringar, som det kan finnas anledning att kommentera. Han räknade upp alla de statsråd som talade på Gotland under valrörelsen, och jag är naturligtvis klar över att den positiva inställning till att lösa Gotlands energiförsörjning som herr Nilsson nämnde finns i statsråds kretsen. Detsamma gäller frågan om en utjämning av taxeförhållandena, som de borgerliga partierna tidigare har slagits för. Därför borde det inte vara något skäl till oro. Herr Nilsson har ju fått en betryggande dokumentation av att viljan finns i detta sammanhang. Om det är mig herr Nilsson är orolig för, kan jag försäkra honom att jag i hög grad har samma inställning som de andra statsråden, nämligen att Gotland under lång tid har varit en eftersatt region och att vi måste komma till rätta med det som släpar efter. Men varken regeringen, jag själv eller någon annan kan ensidigt bestämma om detta. Jag hade hoppats att den gamla regeringen skulle ha varit mer på alerten när det gällt att sätta i gång förhandlingar. Nu var den inte det, och vi har därför förhandlingsarbete kvar, som måste skötas. Man måste nå fram till en överenskommelse på detta område, och jag utgår från att vi skall lyckas med detta. Kostnaderna för en sådan överenskommelse skall vi bära solidariskt. Jag skall inte gå in på vad som sagts om vindkraft och en skog av torn. Låt mig bara med anledning av att det nämndes att prövotiden för Älvkarlebyanläggningen är fem år framhålla, att det därmed inte är sagt att man skall ligga stilla och vänta på resultat under alla dessa år. Det vindkraftsprojekt som det nu är fråga om gäller flera prototyper som kan prövas vid sidan av varandra i olika lägen i landet, och det skall ske med det snaraste, herr Nilsson, så att man får ytterligare och breddade erfarenheter under den närmaste tiden. När det sedan gäller den viktiga frågan om lokal produktion eller produktion på fastlandet trodde jag att det skulle vara positivt från Gotlands synpunkt att man får så mycket av lokal produktion som möjligt, under förutsättning att det leder till en trygg energiförsörjning och till mer sysselsättning samt att en utjämning av priserna sker. Det borde väl inte finnas mer än en mening om detta från Gotlands synpunkt. Jag prioriterar inte oljeförsörjning, men oljan kan behövas ibland för att möjliggöra övergångslösningar och för att skapa reservkraft. Reservkraft behövs oavsett vilket system man använder. Om man har lagt alltför många ägg i en enda korg, behövs det ännu mer reservkraft. Om man t.ex. har en kabel med stor kapacitet, som kan slås ut vid ett och samma tillfälle, måste man ha mera reservkraft, och då är gasturbiner eller olja ett alternativ. Sådana tekniska arrangemang trodde jag skulle vara ganska självklara. En övergångslösning innan man får fram t.ex. kolkraft, om man skulle stanna för det alternativet, kan också vara baserad på olja, eftersom vi ändå behöver reservkraftsanläggningar av detta slag också fortsättningsvis. Sedan är det en sak i detta sammanhang som jag tycker också är viktig att beröra, och den har herr Nyquist tangerat, nämligen mitt uttalande att det senare kan bli fråga om att ompröva kabelanläggningen. Varför skall det vara transport av el från fastlandet till Gotland? Om man fastnar för en större produktionsanläggning på Gotland, kan det vara fråga om transport åt andra hållet. Det är den möjligheten jag garderar mig för. Det skulle väl ytterligare gynna sysselsättningen på ön, och samtidigt = Nr 136 naturligtvis sysselsättningen i Ludvika. Måndagen den Men i dagsläget säger alltså utredningar och kalkyler entydigt, som 23 maj 1977 Vattenfall har gjort, att det går inte att ekonomiskt försvara en kabel: I förbindelse jämfört med andra alternativ. Det finns åtskilliga alternativ. — Om elförsörjningen Jag skall inte gå in på dem alla. Det är olika tidsperioder, olika olje — på Gotland prisantaganden och olika produktionssätt på fastlandet och lokalt som man har räknat med när det gäller råkraftförsörjningen. Jag är tacksam att herr Nilsson i Visby har förståelse för att förhandlingar kan ta tid. Jag hoppas att vi inte skall behöva utnyttja det tålamodet särskilt lång tid utan att vi är klara inom kort med dessa förhandlingar, för annars måste vi välja ett annat alternativ, som bortser från vissa av de anläggningar på Gotland som staten nu försöker förvärva.
Herr talman! Min oro som statsrådet ifrågasatte är ju grundad på att man i regeringens proposition nr 150 under rubriken Långtidsbudget inte med ett ord har nämnt hur man har tänkt sig att klara elförsörjningen på Gotland. Eftersom denna budget omfattar perioden 1977 82, ser jag ett långt perspektiv där vi alltjämt får ha problemet med att inte ha tillräckligt med energi. Sedan säger statsrådet att man kan tänka sig möjligheten att få en kabel som även skulle klara överföring av energi från Gotland till fastlandet. Men så är ju den gamla kabeln uppbyggd. När staten 1950 lade kabeln mellan Gotland och fastlandet, levererade man ström från Gotland till fastlandet. Det var därför vi kunde få en utjämning av priset. Men eftersom behovet av elenergi har stigit på Gotland, har den möjligheten inte längre funnits, och därför har vi måst använda de oljebaserade anläggningar som finns på Gotland — med följd att vi har fått ett alldeles för högt energipris. Det fanns ju inskrivet i en klausul att man skulle få ta ut ett särskilt Gotlandstillägg på två öre, därest det inte var möjligt att utnyttja den överkapacitet som fanns i Slite för att leverera ström till fastlandet. När det upphörde tog man ut tvåörestillägget omedelbart. Vidare säger statsrådet här att man skall vara glad om man kan ordna sysselsättning på Gotland. Ja, visst skall man vara glad för det. Jag har på alla sätt försökt få sysselsättning till Gotland. Men det är ju inte bara det, herr statsråd, att vi skall ha sysselsättning. Vi skall ha energi och vi skall ha energipriser som kan göra lokalisering av företag till Gotland motiverad och som kan göra det möjligt att utveckla den verksamhet som vi redan har. Men om vi skall basera energiproduktionen på olja, hur skall vi då konkurrera med priset? Får vi subventionerad olja till Gotland?
Herr talman! Herr Nilsson i Visby tar upp långtidsbudgeten. Jag kan försäkra att det är en rent teknisk förklaring till att det inte finns med 69 någonting där. Vi räknar inte med några årliga subventioner till Gotland utan vill lösa frågan som en engångssak. Därmed finns det inte med någonting i långtidsbudgeten. Vi skall alltså lösa frågan vid ett och samma tillfälle. Som jag nämnde tidigare är ett möjligt alternativ därvidlag att Vattenfall fortsättningsvis garanterar en prisutjämning. Det är ju bra, och det känner jag också till, att den nuvarande kabeln kan användas som herr Nilsson säger. Men i och med att kapaciteten och kraven på förbrukning ökar så pass, lär det ta en del tid innan man byggt i fatt och förbi så att man har någonting att leverera. I det läget är en ny kabel med större kapacitet ett fullt tänkbart alternativ — men det är inte lönsamt ekonomiskt i dag, det är ju det som är poängen. Sedan vill jag avslutningsvis säga att det är viktigt att i det här sammanhanget ta saker och ting i rätt ordning. Vi måste alltså försöka driva det hela till sin spets och nå ett förhandlingsresultat, en uppgörelse, som jag fortfarande tror på. Lyckas inte det måste vi välja andra alternativ. Jag är medveten om att det från statens synpunkt hade varit bättre om tidtabellen för förbrukningsnivån inte varit låst dessförinnan. Det gör ju inte förhandlingsutgångsläget från statens synpunkt så förfärligt bra. Uppgörelsen om Gotland borde alltså, konkret uttalat, den socialdemokratiska regeringen ha klarat av innan Cementaetableringen var ett faktum.

Herr talman! Herr Olsson i Sösdala har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose det behov av grundläggande jordbruksutbildning i gymnasieskolan utöver tvåårig jordbrukslinje, som motsvarar den nödvändiga nyrekryteringen av arbetskraft till jordbruket. Det finns f. n. två vägar för ungdomar som önskar skaffa sig grundläggande jordbruksutbildning, nämligen dels en tvåårig jordbrukslinje, dels specialkurser om ett år resp. en termin. För den ettåriga specialkursen avser skolöverstyrelsen att inom den närmaste tiden utfärda ny timoch kursplan som är bättre anpassad till utbildningsmålet för jordbrukslinjen. Som särskilt behörighetskrav för att komma in på den nya ettåriga kursen torde komma att uppställas viss tids yrkeserfarenhet inom jordbruk. Utformningen av kursplanen sker i samråd med berörda myndigheter och organisationer. Intagning av elever till olika utbildningar inom grundskolans kompetensområde regleras genom förordningen om grundskolans kompetensvärde. Till ledning för det konkreta arbetet med intagning av elever till olika studievägar har SÖ meddelat anvisningar. Enligt förordningen skall de sökande fördelas i huvudgrupper med undergrupper samt i fri kvot. För sökande, som har förts till huvudoch undergrupp, utgör urvalsgrunden skolbewygets medelvärde jämte eventuell poäng för arbetslivserfarenhet. Den fria kvoten används dels för sökande som har reell men ej formellt dokumenterad kompetens, dels för sådana sökande som bör prövas för intagning på mer allsidiga grunder. I anvisningar till förordningen om grundskolans kompetensvärde har skolöverstyrelsen angivit bl.a. följande beträffande den fria kvotens storlek och bedömningsgrunder för placering i fri kvot . Den fria kvotens omfattning är inte centralt fastställd. Intagningsnämnderna fastställer den fria kvotens storlek så, att frikvotsplatserna till varje studieväg står i ett rimligt förhållande till det antal sökande som bör bedömas inom den fria kvoten. Till studievägar med ett mycket litet antal utbildningsplatser och begränsat antal sökande kan det i vissa fall vara välbetänkt att genomgående göra individuella helhetsbedömningar av sökandena och alltså avstå från ett mer tekniskt kvoteringsförfarande. Sökande som har en reell men inte formellt dokumenterad behörighet bör prövas för intagning inom den fria kvoten. Som exempel härpå kan nämnas sökande som bör komma i fråga för en viss utbildning på grund av lång yrkeserfarenhet inom området. Beslut om dimensioneringen av jordbruksutbildningen föregås av kontakter med berörda branschorgan, bl.a. lantbrukets yrkesnämnd. För mer långsiktiga överväganden på detta område tillkallade dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet år 1974 utredningen av arbetskraftsförhållandena inom jordbruksoch trädgårdsnäringen. Denna utredning har i uppdrag att bl.a. söka bedöma i vad mån den reguljära utbildningsverksamheten har en lämplig kvantitativ omfattning i förhållande till rekryteringsbehovet inom jordbruksoch trädgårdsnäringarna. Sammanfattningsvis kan konstateras att det redan nu finns studievägar utöver tvåårig jordbrukslinje som kan tillgodose behovet av grundläggande jordbruksutbildning i gymnasieskolan. Vidare är bestämmelserna om urval till studievägar i gymnasieskolan så utformade att hänsyn tas inte enbart till betygspoäng från grundskolan. Jag vill slutligen framhålla att frågan om dimensioneringen av gymnasieskolans olika utbildningsvägar prövas i samband med det årliga budgetarbetet. Såvitt jag nu kan bedöma bör några mer väsentliga förändringar av jordbruksutbildningen i gymnasieskolan ej göras i avvaktan på att ställning tas till förslag från den tidigare nämnda utredningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag nog konstatera att statsrådets anförande mer var en beskrivning av hur det nuvarande systemet teoretiskt skall fungera än ett svar på min fråga om vilka åtgärder statsrådet avsåg att vidta. Statsrådet Mogård säger att ”det redan nu finns studievägar utöver "tvåårig jordbrukslinje som kan tillgodose behovet av grundläggande jord bruksutbildning”. Det är uppenbart att denna uppfattning inte alltid delas vare sig av ungdomar som är verksamma inom jordbruket eller av ansvariga personer inom jordbruksutbildningen. Jag kan ta några exempel. Utbildningschefen Ole Persson på landstinget i Malmöhus län säger att man där har analyserat förhållandet inom lantbruksutbildningen. Det behövs ungefär 250 nya jordbrukare per år i Skåne, men det utbildas bara 160. Rektor Emmanuelsson på Svalövs lantbruksskola framhöll för en tid sedan — och jag vill gärna hålla med honom -— att det är viktigt att vi har en demokratisk utbildning. Den som vill välja en viss utbildning skall kunna göra det oavsett sin sociala bakgrund. Men i dag trängs jordbrukarungdomarna ofta ut av dem som har bättre läsvana. Mot denna bakgrund är det för mig något förvånande att statsrådet Mogård så säkert vet att utbildningen redan tillgodoser behovet och att inga förändringar behövs, endast med hänvisning till utredningen om arbetskraftsförhållandena inom jordbruksoch trädgårdsnäringen. Jag vill emellertid även understryka några positiva delar av svaret. Statsrådets sätt att förklara skolöverstyrelsens anvisningar för intagning finner jag mycket välgörande. Om verkligheten alltid överensstämde med den beskrivningen skulle säkert mycket vara vunnet. Särskilt fäste jag mig vid att det i vissa fall kunde vara välbetänkt att genomgående göra individuella helhetsbedömningar och avstå från ett mer tekniskt kvotförfarande och att lång yrkeserfarenhet skulle kunna innebära reell men ej formell behörighet och därför kunna prövas för intagning inom den fria kvoten. Jag vill i detta sammanhang ställa några följdfrågor: Anser statsrådet att tillämpningen står i god överensstämmelse med beskrivningen? Skulle det finnas skäl att öka yrkeserfarenhetens meritvärde för intagning till 20 resp. 40-veckorskurserna? Av förklarliga skäl grundar sig dimensioneringen av utbildningen ofta mera på tidigare erfarenheter och bedömningar än på framtidens behov. Det skulle gå att ge många exempel på detta. Volymen av dagens lantbruksutbildning grundar sig således till stor del på den bedömning av jordbrukspolitiken som gjordes under 1960-talet, då man trodde att en stor del av lantbruket skulle läggas ner. Dess bättre blev det inte så. F. n. går i stället strukturomvandlingens kalla vind fram över andra branscher, som man då i stor utsträckning litade till. I en situation med begynnande knapphet på energi och ändliga råvaror blir vi alltmer medvetna om betydelsen av förnyelsebara resurser. Möjligheten att producera livsmedel, fiberråvara och energi utan att tära på de ändliga tillgångarna kommer att ha en avgörande betydelse för vår möjlighet till fortsatt hög standard och hög välfärd. En ytterligare fråga är därför: Delar statsrådet Mogård min uppfattning att det även ur denna synpunkt är synnerligen angeläget att lantbruksutbildningen inte är underdimensionerad?
Herr talman!

Nu hävdar herr Olsson att det finns olika uppfattningar om vad som är sanning. Ja, det är ju faktiskt ganska vanligt. Det råkar i alla fall vara så, som jag sade i mitt första svar, att beslut om dimensioneringen av jordbruksutbildningen föregås av kontakter med berörda basorgan, bl.a. lantbrukets yrkesnämnd. Jag har naturligtvis alldeles klart för mig att det kan finnas enskilda personer — i och för sig mycket kunniga, som kan ha en annan uppfattning än lantbrukets yrkesnämnd. Men jag vet inte riktigt hur herr Olsson hade tänkt sig att vi skulle kunna fiska in alla dessa disparata uppfattningar och få det hela att gå ihop. Vad beträffar den långsiktiga dimensioneringen är det alltså den här nämnda utredningen som får titta på den — naturligtvis utifrån den förändrade syn vi har numera på jordbruket och dess roll. När det gäller antagningen av sökande och de anvisningar till förordningen om grundskolans kompetensvärde som jag föredrog vill jag bestämt klargöra att jag icke hade för mig någon tolkning. I stort sett läste jag faktiskt innantill i bestämmelserna, och jag tycker nog att man kan begära av dem som har att sköta om antagningen av sökande att de skall läsa dessa bestämmelser innantill. Jag förutsätter faktiskt att de gör så. Men självfallet kan det hända misstag, och de skall i så fall påtalas. Det är inte särskilt svårt, tycker jag, att förstå de här bestämmelserna. Jag är medveten om att det vid antagningar till gymnasieutbildningsvägar över huvud taget finns ganska stora problem, bl.a. för den kategori som herr Olsson har berört och som kanske inte har så särskilt fina betyg men som är högst förträffliga människor ändå, med kunskaper, skicklighet och intresseinriktning åt ett visst håll. Det var ju en av orsakerna till att betygsutredningen tillsattes. Den har nu lagt fram ett förslag som bl.a. går ut på att man skall ta hänsyn inte bara till betygen från grundskolan utan också till andra omständigheter. Naturligtvis är jag inte villig att yttra mig om betygsutredningens förslag på det här stadiet, eftersom förslaget nu har sänts ut på remiss.

Herr talman! Jag har naturligtvis förståelse för att man inte kan ta hänsyn till alla de disparata uppfattningar som kan förekomma. Men den positiva syn på jordbruket som vi tydligen är överens om och gläds över innebär att många grupper söker sig till jordbruksskolorna men sedan kanske ändå inte blir kvar i det yrke de utbildat sig för. De har rätt att gå denna utbildningsväg, men det innebär ett ökat behov av platser = den bedömningen tror jag man ganska snart kan komma fram till. Det är värdefullt om det är som fru Mogård säger, att man följer de regler som dragits upp av skolöverstyrelsen. Jag misstänker — och det låg väl någonting av det i statsrådets formulering också — att misstag har begåtts, att man inte alltid tagit de hänsyn till andra kvalifikationer än betyg som vi skulle önska. Jag skulle vilja fråga statsrådet Mogård om det är möjligt att påpeka detta ytterligare för berörda personer.
Herr talman! Det är dess värre inte på något sätt unikt för det här utbildningsområdet att man efter slutförd utbildning inte stannar kvar i sitt yrke. Det vore kanske önskvärt att man kunde räkna med det, men det kan man alltså inte. Jag säger — och det säger jag i alla sammanhang — att misstag naturligtvis kan begås och kommer att begås i ännu större utsträckning om vi ökar decentraliseringen av beslutsfattandet på olika områden, vilket vi från andra aspekter är ense om, hoppas jag, är bra. Vi får naturligtvis betala ett visst pris för det. Vad vi kan göra då är att påpeka när misstag begås. Om det skett misstag i det här fallet — vilket jag alltså inte vet någonting om, men möjligen herr Olsson — är det väl lämpligt att plocka fram Aktuellt från skolöverstyrelsen och föreläsa ur den eller för den delen föreläsa direkt ur mitt interpellationssvar. Vi har alla, menar jag, plikt att bidra till en riktig information om sakförhållandena.